Fru talman! Det är många detaljfrågor som jag av tidsskäl inte kommer att besvara. Dessutom kommer frågan om själva den föreslagna lagstiftningen att diskuteras senare här i kammaren, och jag kommer inte att gå in på de frågorna nu. Jag vill bara, för att förhindra den mytbildning som framför allt Moderaterna ägnar sig åt, konstatera att Lagrådet två gånger har sagt att man inte har någon invändning mot att det nu aktuella förslaget genomförs. I sitt första yttrande sade man att man hade förståelse för regeringens rättspolitiska utgångspunkter, och man pekade just på den möjlighet som regeringen har valt i sin proposition. I sitt andra yttrande sade man att Lagrådet inte motsätter sig att det aktuella förslaget genomförs. I övrigt får vi diskutera den frågan vid en senare tidpunkt. Jag vill ändå säga till Margitta Edgren att hur det nu än var när budgetunderskottet uppstod kan man inte hävda att den dåvarande regeringen var helt oskyldig. Det är detta budgetunderskott, som överskred 12 % av BNP, som har framtvingat de stora besparingar som nu måste genomföras, också i forskningen. Det här är inga besparingar som vi tycker är angelägna att genomföra i och för sig, utan de är bara angelägna därför att de tillsammans har återgett Sverige en finansiell styrka och en låg ränta. Jag förstår att Moderaterna här i riksdagen har yrkat på att de här besparingarna i forskningen inte skall genomföras, och det är klart att man kan göra det. Visst kan man det! Ni har också ett alternativ för finansiering, nämligen att inom den här ramen finansiera detta med mindre möjligheter för vuxna att skaffa sig utbildning. Det är finansieringen, och den finansieringen motsätter vi oss. Sedan vill jag svara Margareta E Nordenvall, och även andra, som återkommer till att ändamålen måste ändras: Så är det inte. Det framgår väldigt klart av exempelvis stadgarna för den strategiska stiftelsen att den skall ägna sig åt både grundforskning och tillämpad forskning. Det finns ingenting i ändamålsparagraferna som utesluter ett mycket nära samarbete med forskningsråden, NUTEK och även SNV. Det finns inga planer från regeringen om att förelägga stiftelserna någon sorts direktiv som innebär förändringar i ändamålen. Det framgår alldeles klart av regeringens förberedelser att det handlar om den strategiska stiftelsen, KK-stiftelsen och MISTRA. Därmed kan jag undanröja de farhågor som Margitta Edgren nyss uttryckte. Sedan vill jag påminna om följande. Det verkar som om Beatrice Ask är arg på mig och regeringen därför att vi inte tillräckligt påverkar stiftelserna att medverka i den här processen. Men stiftelserna är ju avsiktligt konstruerade så att det inte skall gå för regering och riksdag att påverka hur de bedriver sin verksamhet. Det är i själva verket det som har förorsakat dagens problem. Om Beatrice Ask ett ögonblick rannsakar vad som hände på den borgerliga regeringens tid, utöver att det budgetunderskott uppstod som har framtvingat dagens besparingar, kanske hon minns att man inrättade dessa stiftelser av ideologiska skäl. Av ideologiska skäl såg man till att de, som den förre forskningsministern sade, skulle bringas utanför demokratisk kontroll. Annars hade man mycket väl kunnat föra dessa miljarder - det är 25 miljarder det numera handlar om - eller i varje fall en del av dem till det existerande forskningssystemet. Jag vill fråga Beatrice Ask följande: Vad var det för fel på det beslut riksdagen då fattade - inte på regeringens initiativ utan faktiskt på riksdagens - om att föra en del av dessa medel, 1 miljard tror jag det var, till det existerande finansieringssystemet, i det här fallet Riksbankens jubileumsfond? Det var vad man gjorde. Det var inte regeringens förslag, men det blev så genom riksdagens ingripande. Vad var det för fel med det? Varför hade man inte lika gärna kunnat skapa förutsättningar för en finansiell trygghet för forskningsråden? Då hade den här situationen aldrig uppstått.

Fru talman! Nej, jag är inte arg på utbildningsministern av de skäl han anför utan därför att ni inte tar ansvar för er egen politik. Sedan är det så med interpellationer här i kammaren att riksdagsledamöterna ställer frågor. Jag har ställt frågor om budgetpropositionen och kräver svar på dem. Jag skall gärna svara på de frågor Carl Tham ställer till mig, men då får vi inrätta ett annat institut för det ändamålet. Jag förstår att det är svårt att få tid att besvara alla frågor som hittills har kommit upp i diskussionen, men det kanske också gör att utbildningsministern förstår varför jag tycker det var dumt att samordna dessa två interpellationer. Jag kommer att återkomma i interpellationsform när det gäller de svar jag inte får. Men låt oss nu tala om det som min interpellation handlar om, nämligen det glapp som uppstår och de konsekvenser besparingarna får för svensk forskning. Det är inte jag som har hittat på att det uppstår ett glapp, utan det är väldigt många som har vittnat om de problem som uppstår. Där är vi i riksdagen väldigt bekymrade. Jag kan berätta för utbildningsministern att näringsutskottet har uttalat att i det fall regeringens förslag vinner riksdagens gillande är näringsutskottet enigt i sin uppfattning att det tidigare nämnda problemet med beslutskapet måste få en ändamålsenlig lösning. Regeringen - Carl Tham ytterst som utbildningsminister - bör sålunda tillse att den aktuella verksamheten vid NUTEK inte paralyseras under en övergångsperiod. Jag anser att detta gäller också andra områden än NUTEK:s område. Jag vill veta, Carl Tham, vilka slutsatser regeringen drar av detta. Är den beredd att göra någonting? Jag har i de här svaren fått veta att regeringen inte anser att den kan göra något eftersom den inte kan komma undan forskningsstiftelserna. Men regeringen förfogade ju över budgeten. Det finns väl massor av saker att göra? Jag tror inte att någon av dem som i dag är bekymrade för sin forskning är betjänt av att vi träter om ifall det var bra eller dåligt att inrätta forskningsstiftelser. Vi har olika uppfattningar, så det kan vi debattera vid ett annat tillfälle. Men just nu handlar det om konkreta verksamheter. I utbildningsutskottet behandlar vi också, som Carl Tham vet, forskningspropositionen, som handlar om forskningens inriktning. Där skriver regeringen att man efterfrågar mer samverkan - tvärvetenskaplig samverkan, men också samverkan mellan företag, högskolor och olika utbildningscentrum. Det är precis det man har skapat i de nyaste forskningsprojekten, de som nu får stryka på foten. Då går ju den praktiska politiken stick i stäv med de vackra orden i den här propositionen. Därför är det relevant för mig som ledamot i utbildningsutskottet att fråga Carl Tham: Har ni i regeringen någon fundering om detta? Har ni gjort någon konsekvensanalys? Vet ni hur många forskarstuderande som berörs? Vad får detta för effekter? Det handlar inte om ifall den borgerliga regeringen förde fel ekonomisk politik; det handlar om verkligheten. Det finns ju faktiskt möjligheter att göra vettiga prioriteringar. En mycket enkel sak att göra för att plocka fram pengar är att ta pengarna från de döda mumier som ni har budgeterat för att skicka till Göteborg och i stället ge dem till levande människor och till forskning om människor som är sjuka. Vi behöver medicinska resultat för att kunna hjälpa dem. Det är konkret och enkelt, och förmodligen får ni inte igenom förslaget om de där mumierna i alla fall. Det måste finnas en vilja att lösa de praktiska bekymren även om utbildningsministern och jag principiellt har en del olika uppfattningar. Jag efterlyser en praktisk vilja att göra någonting under övergången. Jag är beredd att hjälpa till med sådana åtgärder, för jag tycker att det är nödvändigt. Jag tror att det är allvarligt om inte minst många kvinnor får lämna forskningsområdet. Carl Tham har stått här och kritiserat mig för att jag är för litet för jämställdheten, men den stryker också på foten med de här besparingarna. Jag vill ha svar på dessa konkreta frågor.
Fru talman! Jag får tacka utbildningsministern för det svar jag fick: Man avser inte att ändra ändamålen. Då kvarstår några frågor. Vi vet att stiftelsernas styrelser skall bytas. Forskningsråden skall spara flera hundra miljoner. Oron hos framför allt forskningsråden och även hos stiftelserna är mycket stor. Och socialdemokraterna har, precis som Margitta Edgren tog upp, vid flera tillfällen sagt att forskningsråden inte behöver bekymra sig; de kommer att kompenseras i alla fall. Då blir min fråga: Hur skall forskningsråden kompenseras? Carl Tham säger att vi kan ta pengar från den strategiska stiftelsen utan att ändra ändamålen och ge till projekt som finansieras av NUTEK och Naturvårdsverket. Kvar står forskningsråden. Forskningsråden skall spara flera hundra miljoner. Hur skall de få pengar om inte ändamålen måste ändras? Jag är också imponerad av utbildningsministerns energi, både vad gäller arbetet med vikten av jämställdhet, utbildning och forskning och den frenesi som utbildningsministern lägger ned på att jaga forskningsstiftelser. Kanske denna energi skulle behövas någon annanstans. Det som är särskilt intressant är ju att de forskningsprojekt som drabbas berör framför allt kvinnliga forskare. Jag talar då om Vårdalstiftelsen, som Margitta Edgren berörde. Vårdalstiftelsen finansierar forskning om allergier och forskarutbildning. I de projekt som Vårdalstiftelsen finansierar finns ca 85 % kvinnliga forskare. Det vore synd att slå sönder en verksamhet som utbildningsministern verkligen uttrycker att man vill ha - man vill ju stötta de kvinnliga forskarna. Och precis som Margitta Edgren tog upp: Hur skall man kunna föra över Vårdalstiftelsens pengar till Medicinska forskningsrådet? Nu skall tydligen så inte ske. Det för med sig frågan: Varifrån skall Medicinska forskningsrådet få sina pengar? Carl Tham glömmer också bort att ett forskningsprojekt finansieras över flera år, vilket innebär att denna ommöblering med pengar, oavsett om ändamålen efterlevs eller inte, drabbar pågående projekt som måste avbrytas. Detta kommer självklart att rubba förtroendet. Det är inte att undra på att de 91 professorernas upprop, som vi har sett på DN Debatt, har kommit. Det krävs en kreativ miljö för att man skall kunna forska, och det krävs stabilitet och klara spelregler. Tid och energi måste ägnas åt forskning, inte åt oro och ständigt anslagssökande. Jag är bekymrad över det som händer nu. Kvinnliga forskare kommer att slås ut, och förtroendet för regeringens utbildningspolitik raseras. Är det verkligen värt detta? När Carl Tham skall hämnas Per Unckel är det i själva verket seriösa svenska forskargrupper som drabbas. En seriös forskning är en förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Inte nog med att forskarna blir arbetslösa: Hur många tänkbara jobb försvinner inte? Nej, Carl Thams hämnd slår inte mot Per Unckel eller mot den borgerliga regeringen. Den slår mot svenska folket. Jag måste nog säga att Carl Tham lever upp till Nietzsches ord: En politiker delar in människor i två klasser: verktyg och fiender. Jag vill avsluta, fru talman, med att upprepa min fråga: När och hur skall man flytta medel från stiftelser till forskningsråd?

Fru talman! Jag tog upp tre frågeområden i mitt förra inlägg. Det första gällde hur man skall klara av att täcka de nedskärningar som sker inom NUTEK:s och Naturvårdsverkets områden. Jag har inte fått något svar på det. Samtidigt säger utbildningsministern i sitt svar tidigare här i dag att stiftelsernas ändamålsparagraf inte skall ändras. Det gör frågeställningen ännu mera komplicerad, för hur skall det då finnas någon som helst möjlighet att till fullo täcka de brister som uppstår i NUTEK:s och Naturvårdsverkets forskningsinsatser? Dessutom blir man av med den pluralism och konkurrens som är så nyttig i forskarsamhället om man styr det bara på ett sätt. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på det området. Det andra område som jag tog upp rörde den chockvåg som går igenom utbildningssamhället och forskningsinstitutionerna i dag och oron för arbeten och forskning. Vad händer med de forskarstuderande som för närvarande är anställda i projekt som kommer att drabbas? Naturligtvis kommer de att sluta, sticka utomlands, gå över till andra uppgifter osv. och vi får aldrig tillbaka dem i forskningssamhället igen, till men för framtiden i Sverige och för den forskning som bedrivs här. Det tredje området hade ett internationellt perspektiv. Där har utbildningsministern inte heller nämnt någonting. Jag skulle kunna säga så här på min litet ödmjuka småländska: Det här verkar inte särskilt väl genomtänkt. Jag bor numera i Skåne, vilket utbildningsministern också väl vet. Där skulle man säga så här: Han har inte tänkt alls.
Fru talman! Jag noterar att Carl Tham väljer att inte svara på mina frågor. Det är för all del ett svar i sig. Mina frågor har ju varit ganska enkla att besvara. Min första fråga gällde om de som i dag sitter i dessa stiftelsers styrelser inte har respekt för grundläggande demokratiska principer. Ett nej hade ju varit enkelt att ge. Ett ja hade krävt en förklaring. Min andra fråga, om man då bakvägen genom att ta bort sanktionsmöjligheterna på styrelserna också kan ändra ändamålet, hade också varit enkel att svara nej på. Hade Carl Tham valt att svara ja hade det naturligtvis varit en bekräftelse på att våra farhågor är riktiga. Två nej på mina frågor hade kanske inneburit att propositionen hade kunnat dras tillbaka, för då hade den inte behövts. Ett ja och ett nej hade kunnat innebära att vi skingrade en del av de missuppfattningar som Carl Tham tycker råder, men nu kvarstår dessa tyvärr eftersom Carl Tham väljer att inte svara på mina frågor.
Fru talman! Tack för svaret, Carl Tham. Jag har uppfattat det så att detta gäller tre stiftelser: Strategiska stiftelsen, Mistra och Kokostiftelsen. Det måste betyda att övriga stiftelser, inklusive Vårdalstiftelsen, inte berörs. Kan jag få det konfirmerat vore jag väldigt tacksam. För Folkpartiet var syftet den gång vi bildade dessa stiftelser, inte någon sorts paranoia eller undandragande som Carl Tham vill göra gällande här, utan att finna långsiktiga och stabila finansieringsformer. De skulle samtidigt vara så självständiga och kompetenta att de kunde se bortom dagens aktuella problem och ge en strategisk bas för svensk forskning i framtiden. Det angavs mycket noga i den proposition som föregick beslutet. Det fanns inte pengar att över statsbudgeten göra extraordinära insatser. Stiftelserna var då ett sätt att garantera uthållighet och släppa fram forskning som för dagen kanske inte var tydligt användbar men som på lång sikt skulle ge landet en ny bas. Det var det grundläggande syftet. Det kvarstår. Jag vill inte föra någon budgetdebatt med Carl Tham, men jag skulle vilja säga att det jag sade var att de besparingar som den borgerliga regeringen genomförde var socialdemokraterna emot. Det måste innebära att ert budgetunderskott hade varit ännu större. Jag är mycket tacksam för beskedet om Vårdalstiftelsen men undrar fortfarande vad jag skall svara professor Ehinger i Lund om hans pengar från Medicinska forskningsrådet. Kommer de inte på ett år måste han säga upp 40 laboratorieassistenter. Skall syftet inte ändras med den strategiska stiftelsen är det inte självklart att han kan få pengar från Medicinska forskningsrådet, eftersom dess resurser minskar med
Fru talman! Jag tackar Margitta Edgren som genom att apostrofera mig gav mig möjlighet att delta i denna debatt några månader tidigare än jag hade tänkt. Det är viktigt att notera att riksdagen skall diskutera den här frågan efter ett beslut som har tillkommit i demokratisk ordning, där en majoritet av ledamöterna i riksdagens lagutskott och utbildningsutskott anser att vi skall ha en demokratisk insyn i forskarvärlden. Det gäller inte bara sådant som styrs av fakulteten, universiteten, högskolorna och forskningsråden utan också det som gäller forskningsstiftelserna. Det är bakgrunden. Jag vill på det bestämdaste dementera det citat som Margitta Edgren här läste upp. Jag har inte uttryckt mig på det sättet. Jag har sagt att det inte är några problem att få den insyn och det inflytande över forskningsstiftelserna som vi behöver. Det klarar vi genom att ändra på styrelsers sammansättning. Vidare har jag sagt att ändamålen är så allmänt hållna, att det kommer att gå mycket bra att samarbeta och samverka med forskningsstiftelser, råd osv. och därmed uppnå de resultat när det gäller både grundforskning och tillämpning som man eftersträvar. Det är bara att läsa ändamålsparagrafen så kan Margitta Edgren och eventuellt andra som tvivlar finna att det är så. Det är inte där bekymren ligger, det är ni som försöker skapa dem. Det går också bra att läsa vad Lagrådet säger på den här punkten. Lagrådet sade redan i sitt första yttrande att det i och för sig inte ansåg att det förelåg någon konflikt med grundlagen, inte ens en gång med en eventuell ändring av ändamålsparagrafen, men man avrådde ändå eftersom man var tveksam. När det sedan gäller styrelsesammansättningen gav man ett solklart klartecken i båda fallen, också när det gäller Europakonventionen. Mot den bakgrunden är det förvånande att moderaterna i sin motion kan hävda att här föreligger en juridisk konflikt med Europakonventionen. Vad är det för typ av juridik som ligger bakom ett sådant ställningstagande, där Moderaterna uppenbarligen förfogar över jurister som kan sätta sig till doms över Lagrådet? Det har vi hört i flera inlägg. Rune Rydén brukar i andra sammanhang säga att vi skall gilla läget när riksdagen har tagit ett beslut. Nu skulle jag vilja ge Moderaterna rådet att gilla läget, att inte störa forskarvärlden med politiska utspel av det här slaget som bara syftar till att vidmakthålla oron utan att i stället medverka till att vi kan lösa problemen och få till stånd den väl behövliga och nödvändiga samverkan mellan forskningsråd och forskningsstiftelser. Det kommer att leda till att vi totalt sett får förfoga över ökade forskningsresurser i det svenska samhället.
Fru talman! Jag vill först till Margitta Edgren säga att alla stiftelser berörs av själva lagstiftningen, som vi får diskutera senare. Jag svarade på frågan om de nämnda stiftelserna skulle beröras av de ekonomiska frågorna. Där var mitt svar väldigt tydligt. Vad skall man säga till den ena eller den andra forskaren som klagar över effekterna av besparingar? frågas det vidare. Man kan inte vara säker på att få pengar från stiftelserna. Nej, det är helt sant. Man kan inte vara säker på att få pengar från forskningsråden heller. Man kan aldrig vara säker på att få pengar för olika forskningsprojekt när det gäller sökande från olika forskningsråd. Det är ingenting speciellt. Däremot kanske man skulle säga till de klagande att vi tyvärr, delvis på grund av åtgärder som också Margitta Edgren och hennes kolleger har varit ansvariga för, måste göra besparingar i samhället. Man kan då som Moderaterna säga att vi i stället vill skära ned för vuxna arbetslösa och dra ned på deras möjligheter att gå gymnasieutbildning. Det är en prioritering som man kan göra, men den gör inte vi. Vi anser att det är fullt möjligt för svensk forskning att bära den här besparingen, särskilt som de totala forskningsanslagen nästa år kommer att öka. Besparingen uppgår trots allt endast till någonstans 5-7 % av de anslag som totalt går till grundforskningen i landet. Det är inte att rasera forskningen, som det heter i upphetsade budgetskriverier. Jag vill, fru talman, påminna om en sak, och jag vill att Beatrice Ask noga lyssnar. För nära två år sedan, den 21 december 1994, skrev jag på regeringens vägnar ett brev till samtliga forskningsstiftelser. Jag skrev där bl.a.: Som framgått i andra sammanhang ser regeringen mycket allvarligt på det statsfinansiella läget. En kraftfull reduktion av budgetunderskottet har högsta prioritet. Därför ser sig regeringen tyvärr nödsakad att skära i ordinarie forskningsanslag. Av detta skäl är det enligt min mening angeläget att de skilda finansiärerna och den svenska forskningen inleder ett nära samarbete så att balansen i det svenska forskningssystemet kan upprätthållas i största möjliga utsträckning trots de ofrånkomliga besparingarna och så att Sveriges samlade resurser för forskning och utveckling används effektivt. Jag preciserade också i brevet vad de olika stiftelserna skulle kunna bidra med, med beaktande av deras ändamål, under den aktuella budgetperioden. Svaret från stiftelserna var nej. De var icke villiga att medverka till detta. Då hördes det inga klagorop från moderaterna i kammaren. Då hördes det inga klagorop från det forskarsamhälle som nu, i och för naturligen, är bekymrat. Forskningsstiftelserna hade alla möjligheter att under denna tidsperiod, när det stod fullständigt klart att besparingar skulle ske, ta upp diskussionen. Det har nu skett alldeles på sista tiden, och jag välkomnar det. Jag förutsätter att forskningsstyrelserna verkligen har det intresset för svensk forskning att de går in i sådana uppgörelser som skulle minimera de problem som Beatrice Ask och andra så vältaligt talat om. Men det går inte, Beatrice Ask. Jag välkomnar att hon vill medverka, det är bra. Men det går inte att frikänna sig ansvaret för denna konstruktion. Hade man i stället valt att lägga dessa miljarder i anslutning till det ordinarie forskningssystemet, vilket skedde i fallet Riksbankens jubileumsfond, då hade problemet aldrig uppstått. Nu finns det likväl möjligheter att minimera det, om de nuvarande styrelserna tar sitt ansvar.
Fru talman! Jag är medveten om att utbildningsministern skrev ett brev för två år sedan till forskningsstiftelserna. Men det är ändå inte forskningsstiftelserna som har ansvaret för regeringens budgetproposition. Det är Carl Tham och hans statsrådskolleger. Vad jag har frågat är vad man nu gör när det uppenbarligen finns bekymmer för pågående forskningsprojekt. Det är ju detta som det handlar om. Vi fick nyss höra att man inte heller kunde vara säker på att få pengar vare sig från stiftelsen eller från någon annan. Det är alldeles riktigt. Men nu talar vi om projekt som har pågått i ett eller kanske två år. Det rör sig om forskarutbildning där studenter är närvarande och arbetar. Dessa pengar är slut den 1 januari, och vi vet inte var det skall komma nya ifrån. Detta är verkligheten. Det går inte att hänvisa till statsrådets brev för två år sedan. Det är inte till fyllest och förstärker bara politikerföraktet. Man kan inte ställa komvuxstuderande mot insatser för svensk forskning på det sätt som Carl Tham gör. Av de 58 500 platser som i dag finns för sådan utbildning har kommunerna lyckats utnyttja 38 000 platser. Vi har i vårt budgetförslag angett ungefär samma nivå som gäller i dag. Regeringens s.k. satsning ger färre utbildningsplatser än vad man tidigare har haft. Men det kan vi lämna därhän i denna diskussion. Det är inte detta som är problemet. Problemet är att forskningen saknar resurser efter nyår. Men Carl Tham är inte intresserad av att göra något, och det är allvarligt. Staten har ett ansvar för grundforskning och för forskarutbildning. Det kan aldrig lämnas över på någon annan. Det är därför som jag konkret har frågat om regeringen har funderat över konsekvenserna av förslaget. Det blir problem när det gäller grundforskning och forskarutbildning, och det är inte stiftelsernas och näringslivets sak. Det är statens uppgift att garantera att detta fungerar.
Fru talman! Bengt Silfverstrand hävdade att ändamålen är så allmänt hållna att det inte är något problem att flytta pengar från stiftelserna till forskningsråden. Samtidigt säger Carl Tham att forskningsråden inte kan räkna med några pengar, eftersom de skall gå till NUTEK:s och Naturvårdsverkets verksamheter. Detta strider mot varandra. Jag kan också intyga det som Margitta Edgren här tidigare tog upp, att vi vid flera tillfällen har hört socialdemokrater säga att forskningsråden inte skall bekymra sig, därför att de kommer att kompenseras på något sätt. Jag undrar: Hur skall detta ske? Ord står mot ord. Det är också intressant att notera att när man säger att ändamålen är vita ämnar man att flytta pengar som i dag går till tillämpad forskning över till forskning som mera är av grundforskningskaraktär - det var detta som Bengt Silfverstrand tog upp. Det strider ju mot det som står i forskningspropositionen och intentionen i denna. En annan sak som jag vill ta upp är det förslag som innebär att regeringen får inflytande över sanktioner gentemot styrelsemedlemmar som inte sköter sig. Varför skall regeringen få detta inflytande? Vad är syftet, om man inte har för avsikt att låta de av regeringen utsedda ledamöterna frångå stiftelsernas ändamål? Jag vill upprepa: När Carl Tham skall hämnas på Per Unckel är det i själva verket seriösa svenska forskargrupper och den seriösa forskningen som har gett förutsättning för svensk konkurrenskraft som drabbas. Bengt Silfverstrand sade att det är vi moderater som skapar oro i forskarvärlden. Så är det inte alls. I dag kunde vi läsa en ledare i DN med rubriken En forskningspolitisk vendetta. Jag hoppas att utbildningsministern läser denna och beaktar vad som står där. Det är alltså forskarvärlden och medierna som gör uppror. Jag vill upprepa mina frågor: Varför skall regeringen ändra sanktionerna för styrelsemedlemmar? När och hur tänker man flytta medel från stiftelser till forskningsråd?

Fru talman! Jag har fått svar på den grundläggande fråga som jag ställde, om Bengt Silfverstrands synsätt kontra Göran Löfdahls synsätt. Det svaret fick jag av Carl Tham, och det är jag tacksam för. Sedan kan vi avsluta diskussionen om ifall vi har missuppfattat eller inte. Bengt Silfverstrand sade i princip samma sak som han redan har sagt. Vi skapar inte oro i verksamheten. Bengt Silvferstrand sade att det var vi som talar om gapet osv. som skapar oro. Menar Bengt Silfverstrand att professor Ehinger i Lund pratar i nattmössan, när han oroar sig för att han måste säga upp sina 40-45 laboratorieassistenter? Det är klart att han inte kan vara säker på att få fortsatt nya anslag. Men han är oroad över de två-, tre och fyraårsanslag som nu måste förändras. Detta är ju också detta som denna förändring innebär. Sedan hade jag en liten fråga om skolforskningens stiftelsen menar Carl Tham att den insatsen skall kompenseras?

Fru talman! Det var inte särskilt seriöst tänkt, sade Rune Rydén i ett tidigare inlägg på sin ödmjuka småländska.
Får jag uppmana Bengt Silfverstrand att betänka att de övriga medebattörerna inte har rätt till ytterligare inlägg.
Fru talman! Då vill jag på min lika ödmjuka skånska framhäva att det inte var särskilt seriöst tänkt att först pungslå pensionsfonderna på 20 miljarder kronor och sedan sy in dessa pengar i stiftelser som var ställda utanför demokratisk kontroll och insyn. Att moderaterna vill föra en diskussion för att bibehålla en oro, det kan man kanske förstå. Men det är märkligt att Folkpartiet använder en annan metod i Stiftelsen Framtidens kultur, som också har fått pengar från löntagarfondsmedel. Det är intressant att notera att det är staten som utser den styrelsen, precis på samma sätt som när det gäller högskolorna. Då är det oerhört märkligt att man nu är så indignerad över att vi från socialdemokraterna vill införa samma demokratiska system för de övriga stiftelserna. När man ser på övriga forskningsinstitutioner, forskningsråd, Stiftelsen Framtidens kultur, högskolorna osv., framstår inte detta som någonting märkvärdigt. Jag vill än en gång understryka att jag har sagt att genom systemet att ha möjlighet att tillsätta eller entlediga styrelser är det inga bekymmer att åstadkomma möjligheter till samverkan mellan å ena sida stiftelserna och å andra sidan forskningsråden. Jag har inte heller använt uttrycket "flytta pengar", utan jag har sagt "ökade möjligheter till samverkan". Samverkan kräver då insatser och åtaganden från ömse håll.
Fru talman! Det tillhör de traditionella replikerna i alla interpellationsdebatter att man hävdar att man inte har fått svar på sina frågor - och sedan omedelbart ställer nya frågor. Jag kan ändå be Beatrice Ask att läsa det avgivna svaret. Det finns ju utdelat. Där finns svar på frågorna om vilken princip vi skall gå efter, vilket sätt vi skall utse dessa ledamöter på och hur vi ser på hela hanteringen av detta. Däremot är jag inte beredd att ge mig in i några detaljdiskussioner om detta innan riksdagen har fattat sitt beslut. Vi måste ha någon respekt också för riksdagens hantering av detta, och därför är jag inte beredd att göra det. Det är ju alldeles klart, och det framgår av regeringens proposition, att vi räknar att det här skall vara en samverkan också med Forskningsrådet. Det framgår ju alldeles självklart av propositionen - jag säger detta till Margareta E Nordenvall. Den allra enklaste analys av t.ex. den strategiska stiftelsens stadgar visar ju att det är fråga om många överlappande områden. Det är inte alls på det sättet att denna stiftelse uteslutande skall ägna sig åt tillämpad forskning. Staten har ett ansvar, har det sagts. Det är förvisso sant. Staten har ett ansvar för forskningsfinansiering och grundforskning. Staten har ett ansvar för en mängd olika verksamheter som det måste ske besparingar i. De besparingar vi nu talar om för forskningens del är av ringa storlek om man jämför med de flesta andra områden i samhället. Det är inga besparingar vi önskar, men de har varit ofrånkomliga. De här besparingarna har vi möjlighet att klara av. Vi kan också åstadkomma en smidig hantering av detta - under förutsättning givetvis att de nuvarande styrelserna för forskningsstiftelserna är beredda att samverka. Hittills har de inte varit det. Man sade nej till den propå som kom för två år sedan. Det är det som har gjort att regeringen nu lägger fram sitt förslag om att ändra föreskrifterna. Det handlar inte om hämnd och liknade; det är med förlov sagt struntprat! Det handlar om att se till att vi får en budget som är ansvarsfull och en finansiering av forskningen som fungerar. Då måste vi utnyttja det system som den borgerliga regeringen själv skapade, nämligen forskningsstiftelserna.

Fru talman! Per Westerberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att upprätthålla konkurrensneutralitet vad avser postdistribution. Bakgrunden till frågan är att Posten AB beslutat införa ett nytt differentieringssytem som innebär utvidgade storstadspriser. Beslutet fattades samtidigt som Konkurrensverket avslog Postens ansökan om ett icke-ingripandebesked. Som svar på Per Westerbergs fråga vill jag hänvisa till vad regeringen säger i sin proposition med förslag till ändringar av postlagen. Posten bör ha möjlighet att verka under liknande förutsättningar som privata aktiebolag. Givetvis skall Posten bedriva sin verksamhet enligt de krav som ställs på ett dominerande företag, men även ett dominerande företag skall kunna vidta åtgärder för att möta konkurrensen. Jag har informerats om att Posten AB har överklagat Konkurrensverkets beslut. Jag vill understryka att den konkurrensrättsliga prövningen inte är en fråga för regeringen. Prövningen avgörs i domstol och i detta fall ytterst av Marknadsdomstolen liksom andra konkurrensrättsliga frågor. Det är genom denna prövning som konkurrensneutraliteten på marknaden skall säkerställas och inte på något annat sätt. Mitt svar till Per Westerberg är att vi får avvakta den slutliga prövningen av frågan, och att regeringen inte har för avsikt att särbehandla något företag på postmarknaden.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Samtidigt vill jag kommentera det och säga att det är en något anmärkningsvärd situation vi har. Posten har blivit en följetong i Marknadsdomstolen, Konkurrensverket, Jag delar helt uppfattningen att konkurrenslagen skall prövas i de domstolar som finns för detta syfte, nämligen Stockholms tingsrätt och Marknadsdomstolen. Men det vore också på sin plats att Posten respekterade den prövningen fullt ut innan man börjar gå till regering och riksdag med krav på alternativa åtgärder. Det ställs krav på ett helstatligt bolag med marknadstäckning på 99 % att man agerar på etiskt god grund och att man anstränger sig för att följa lagen. Man får gärna pröva gränserna genom förhandsbesked för att uppnå klarhet om de regler som gäller. Men man får inte obstruera lagen eller göra det svårt för tillsynsmyndigheterna eller den lagstiftande församlingen att fatta korrekta beslut. För mig är det anmärkningsvärt när man till trafikutskottet från såväl Riksrevisionsverket och Konkurrensverket som Post och telestyrelsen samfällt kommer med ungefär samma kritik. Kritiken gäller att man inte får tillräcklig insyn och hjälp att se Postens kalkyler. Därmed kan man inte fullt ut fullgöra sitt tillsynsansvar. Detta är särskilt allvarligt när det gäller Riksrevisionsverket, men jag tycker också att det är allvarligt att Konkurrensverket, när man t.o.m. försöker anlita utomstående revisorer, inte får möjlighet till insyn i Postens redovisning och därmed inte kan se om det finns fog för Postens åtgärder och krav. Jag upplever detta som en form av obstruktion. Samma sak gäller Post och telestyrelsen. De har ett tillsynsansvar och behöver inga särskilda anvisningar för att försöka klara detta. Jag finner det fullkomligt självklart att Post och telestyrelsen också skall se till att ha god kännedom om huruvida det över huvud taget finns behov av att göra en upphandling av kassaservice och brevservice i Sverige som är heltäckande. Då måste man ju få se om det finns några underskott eller ej. Enligt de uppgifter jag har fått när det gäller brevservicen finns det inga underskott, men det har också kommit andra uppgifter, och det har varit svårt att klarlägga de olika bitarna. Jag skulle vilja ställa tre frågor till kommunikationsministern. Hur ser kommunikationsministern på det befogade i att Posten samarbetar med de tre nämnda myndigheterna? Är det en korrekt uppgift, och är det korrekt agerat av Posten att tillsynsmyndigheterna, enligt de uppgifter och de vittnesbörd som har kommit trafikutskottet till del, inte kan få den insyn de behöver? Är detta ett korrekt beteende från Postens sida? Den andra punkten gäller infrastrukturen. Jag vill ha en bra, väl fungerande konkurrens som ger Posten fullt likvärdiga villkor. Då gäller det i fråga om postboxar, eftersändning m.m. att man delar på kostnaderna och ger lika tillgång i de delarna. Det krävs någon form av klarläggande uttalande från Postens ägare om att så sker. Och så den tredje frågan jag skulle vilja ställa: Magnus Persson gjorde ett pressuttalande, ett skriftligt sådant, där han uttalade sitt förtroende för Postens styrelse - och det är ju naturligt - men också för dess agerande i den här frågan. Står kommunikationsministern bakom sin statssekreterare i det avseendet?
Fru talman! Per Westerberg tycker att Postens agerande i den här frågan är märkligt. Själv tycker jag faktiskt att Per Westerbergs och övriga moderaters agerande i den här frågan har varit ytterst märkligt. När vi justerade postbetänkandet i trafikutskottet för någon vecka sedan, visade både folkpartister och moderater ett skrämmande ointresse, tycker jag, för hur vi i framtiden skall kunna trygga en bra postservice i hela landet. För oss socialdemokrater är det en absolut nödvändighet att i framtiden trygga en väl fungerande postservice i hela landet. Nu har det uppstått en situation där det enda företag som i praktiken kan upprätthålla en sådan service inte säger sig kunna klara det om Konkurrensverkets beslut skall gälla och om det tolkas hårt, alltså om man skulle tolka det på det vis som exempelvis konkurrenten Citymail gör. I det läget är det självklart för oss att begära att regeringen överväger den uppkomna situationen och snarast möjligt återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som behövs för att garantera en rikstäckande postservice. Underligt nog reserverar sig moderater och folkpartister mot detta. Man verkar inte ha insett att konkurrens är ett medel, inte ett mål i sig. Man verkar ha agerat helt reflexmässigt, utan att över huvud taget fundera över vilka effekter det här kan få för postidistributionen i glesbygden. Efter att ha läst de artiklar som Per Westerberg har skrivit i den här frågan måste jag säga att det verkar som om han inte förstått vad Konkurrensverkets beslut innebär. Det kan i viss mån förklara hans och Moderaternas agerande. Beslutet innebär att Posten inte får ta ut differentierade priser annat än i mycket begränsad omfattning, trots att kostnaderna för postdistributionen varierar oerhört mycket för olika typer av försändelser. Avslutningsvis: Det låter litet märkligt när Per Westerberg kritiserar statssekreteraren på Kommunikationsdepartementet för dennes uttalande om att han har förtroende för Postens styrelse. Fattas väl bara annat! Statssekreteraren på departementet skall väl ha förtroende för styrelsen i ett statligt företag. Jag undrar just vad oppositionen skulle ha sagt ifall statssekreteraren hade uttalat att han inte hade förtroende för
Fru talman! Posten avser alltså att sänka priserna i tätorter och för stora företag, stora kunder, där. Samtidigt har man inför trafikutskottet sagt att om det sker kommer det inte att vara möjligt att upprätthålla den rikstäckande postservice som Posten av riksdag och regering blivit ålagd att göra. Om det är på det sättet kan det få konsekvenser. Men det är inte på något sätt bevisat att det är dyrare att distribuera posten på mindre orter och i glesbygd än det är i storstäderna. Lika fullt har det påståtts. Jag tycker att det är oerhört viktigt att se till att Posten, som det monopolföretag och det statliga företag som Posten är, lever upp till de krav och regler som gäller, uppfyller det avtal som man har med riksdag och regering och ser till att postservicen fungerar i hela vårt land. Det är oerhört viktigt både för företag och för enskilda människor att så sker. Tycker kommunikationsministern att det är rimligt att Posten på det här sättet sänker priserna vad gäller stora företag i tätorter, samtidigt som man tar extra betalt för postutdelningen på vissa ställen ute i glesbygden? Vilka åtgärder avser kommunikationsministern att vidta för att det här skall bli rättvist och riktigt och för att det avtal som Posten har med riksdag och regering skall uppfyllas?

Fru talman! Posten, som är ett dominerande företag, är en operatör på postmarknaden. Per Westerberg är väl medveten om att jag är positiv och verkligen för en öppen postmarknad. Det innebär dock inte att man kan lämna denna postmarknad helt vind för våg. Det finns ju, åtminstone för oss socialdemokrater, oerhört viktiga regionala och sociala mål i postverksamheten som måste uppfyllas. Som postmarknaden i dag ser ut har Posten AB ett avtal med Posten och skall se till att de här regionala och sociala målen uppfylls. Då den borgerliga regeringen bolagiserade Posten var vi socialdemokrater väldigt kritiska till det, särskilt beroende på att vi tyckte att det skedde både hastigt och hafsigt. Brådskan gjorde att det uppstod många problem - inte minst vad gällde de sociala och regionala målen, vilka man inte hann utreda. Nu försöker vi, genom den proposition som ligger på riksdagens bord och som skall behandlas av riksdagen, rätta till en del utan att skada vare sig medborgare eller de olika operatörerna. Det är inte alltid så lätt. Tvärtom kan det vara ganska tricksigt. Sedan till de direkta frågor som ställts till mig. Självfallet skall ett företag som Posten samarbeta med de myndigheter som man är satt att samarbeta med. Man skall följa det regelsystem som finns, oavsett om det är fråga om konkurrenslagen eller om det är fråga om annan lagstiftning. Man skall också göra det med råge, men samtidigt skall man ha rätt att använda den lagstiftning som finns. Det är inte min sak att sätta mig till doms vare sig över konkurrenslagstiftningen eller över hur andra myndigheter sköter den tillsynen. När det gäller Post och telestyrelsens diskussion med Posten om att man inte skulle få ta del av olika uppgifter som begärs in vill jag säga att det för tillfället pågår förhandlingar om det nya avtalet, varför jag inte här kan gå in på ytterligare diskussioner om det. I övrigt är konkurrensneutraliteten en fråga för Konkurrensverket. Frågan ställdes om jag står bakom min statssekreterare. Eftersom det uttalande som gjorts av statssekreteraren, efter en anmälan av partivänner till Per Westerberg, nu prövas av konstitutionsutskottet nöjer jag mig med att i den frågan säga att jag också självfallet har fullt förtroende för Postens styrelse och dess agerande. I annat fall skulle vi knappast kunna ha kvar Postens styrelse. Således står jag naturligtvis också bakom min statssekreterare. Postens prispolitik måste vara sådan att det går att uppfylla de regionala och sociala målen. Det är den styrningen vi har. Vi styr via bolagsordning och stämmotal, inte via uttalanden i riksdagen.
Fru talman! Först gäller det samarbetet med Konkurrensverket och Post och telestyrelsen. Vi instämmer helt beträffande synpunkten att vi skall ha intresse för att få en rikstäckande kassa och postservice. Men om det finns underskott där, måste det finnas möjligheter för Riksrevisionsverket eller för en mycket högt respekterad revisionsbyrå, om Konkurrensverket väljer att gå till en sådan, att få fram sådana uppgifter. Mörkar man i fråga om de uppgifterna finns det heller inga skäl för att kunna dra slutsatsen att en upphandling behöver göras. Jag tycker faktiskt, med Postens goda minne, att man skall samarbeta. Jag tror att det vore väldigt bra för Posten som bolag att samarbeta. Man borde inte ha något att dölja för Riksrevisionsverket, Konkurrensverket och Post och telestyrelsen. Har man på fötterna - man behöver pengar för att klara de här serviceuppgifterna - borde man också kunna visa det. Antaganden skall inte, om man inte vill visa det, behöva göras om motsatsen. Det blir då en något bisarr situation. När det gäller instämmandet i Magnus Perssons uttalande vill jag till både Ines Uusmann och Hans Stenberg säga att jag inte tycker att det är något konstigt i att man uttalar förtroende för styrelsen. Det sade jag också första gången. Det är fullkomligt självklart. Det gör man alltid, intill dess att man tycker motsatsen. Det är snarast dess agerande jag tänker på. Detta är mera anmärkningsvärt, i och med att man i praktiken försöker förbigå den domstolsprövning som nu sker i Stockholms tingsrätt och i Marknadsdomstolen genom att försöka sätta tryck på Sveriges regering och Jag hoppas att kommunikationsministern återkommer till detta med postboxar och annan infrastruktur. När det gäller Hans Stenbergs inlägg här vill jag att det skall noteras att det inte alls är fråga om ett ointresse för de här frågorna. Tvärtom finns det intresse för att vi skall ha en väl fungerande postservice. Men utgångspunkten måste vara samarbete, inte någon form av maktspråk från Posten. Jag tror att det skulle ha lett till en mycket bättre situation för alla inblandade parter om man inte hade försökt utveckla musklerna utan i stället hade försökt reda ut de begrepp som förekommit. En del av de frågor som Hans Stenberg här tar upp rör det betänkande som riksdagen skall debattera på onsdag. Vi får kanske anledning att återkomma till några delar vad gäller de påståendena. Jag vill dock notera när det gäller postdistributionen i glesbygd att Ulf Dahlsten till mig vid mycket långa samtal klart har markerat att det inte är där förlusterna uppkommer, utan det är för de interregionala breven som kostnaderna eller förlusterna uppkommer. Det skriver även Postens ordförande i ett inlägg till Svenska Dagbladets ledarsida i slutet på denna månad. Därmed finns det kanske ingen anledning att i den delen ta till för stora brösttoner. Jag skulle i stället uppskatta om regeringen i sitt ägardirektiv till Posten gav den i uppgift att ha samarbete med Konkurrensverket, Riksrevisionsverket och Post och telestyrelsen så att vi kan reda ut begreppen, se om det finns några problem i sak eller ej och inte vara helt och hållet handfallna inför ett antal motstående påståenden. Finns det motstående påståenden om huruvida man vägrar att lämna ut uppgifterna i den redovisning som finns kan man heller inte lita på alla de motstridiga påståenden som finns i dessa delar. Fru talman! Jag upprepar frågan om samarbetet. Är regeringen beredd att ge ett direktiv till Posten att förbättra samarbetet? Det är inte bra när de ledande myndigheterna inte anser sig få den information de behöver. Jag vill även ha svar på frågan om infrastrukturen.
Fru talman! Som Per Westerberg mycket riktigt säger är det stora problemet för Posten skillnaden i kostnader för de interregionala breven. Jag såg att Per Westerberg skrev i en artikel, och han antyder samma sak här, att om det är där skillnaderna finns får man ta ut prisskillnaderna där. Problemet med Konkurrensverkets beslut är att det förhindrar en sådan differentierad prissättning. Det är hela bekymret i den här situationen. Det gör att Posten inte tillåts konkurrera på lika villkor, trots att vi hela tiden säger att det är viktigt att den får göra det. Om Posten inte får konkurrera på de mest lönsamma delarna av marknaden kommer det på sikt att leda till att den grundläggande postservicen i hela landet hotas. Det finns faktiskt i dagsläget ingen annan aktör som under överskådlig tid kan ta över postdistributionen. Slutligen till Postens och styrelsens agerande, som Per Westerberg kritiserade. Jag tycker inte att det är märkligt att styrelsen för ett aktiebolag i den här situationen vill vända sig till sina ägare och förklara läget när man genomför prisförändringen trots att Konkurrensverket har gett ett negativt förhandsbesked - eller inte velat ge ett icke-ingripande besked. Självfallet är det ett risktagande från Postens sida om det skulle visa sig att man förlorar i Marknadsdomstolen i slutänden. Självklart vill man då redovisa för sina ägare varför man nu gör förändringen och behovet av den.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för att hon här slår fast att Posten skall jobba utifrån regionala och sociala mål. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har det klart för sig, att man står för det och också ser till att det blir så. Enligt min uppfattning lever man inte upp till det när man sänker priserna där man har konkurrens men tar tillbaks pengarna genom att lägga på extra kostnader där man inte har någon konkurrens. Då uppfyller man inte de regionala och sociala mål som jag tycker att man skall ha. Att man kan göra så här beror delvis på att avtalet mellan staten och Posten inte är tillräckligt klart skrivet så att det kan beivras, eller också vill regeringen inte beivra det. Jag vet inte. Kommunikationsministern kan tala om det rätta. Sedan sade kommunikationsministern att bolagiseringen av Posten inte var något vidare. Det ställde hon sig inte särskilt mycket bakom. Jag kan också ha synpunkter på genomförandet, och även kritiska synpunkter. Men i den debatt vi hade förut om forskning sade företrädaren för regeringen att det gäller att gilla läget och arbeta utifrån den förutsättningen. Nu är det bolagiserat, och då får vi göra det bästa av situationen. Om jag fattade kommunikationsministern rätt pågår samtal om ett nytt avtal. Kan vi förvänta oss att dessa krav från statens sida om ett regionalt och socialt ansvar blir klara och entydiga och att Posten lever upp till dem, så att vi också kan få ett sådant system?
Fru talman! Jag skall börja med att bli litet tydligare i mitt svar till Lennart Brunander den här gången. När det gäller de regionala och sociala målen och det avtal som gäller i dag och ett eventuellt nytt avtal var det som vi var kritiska emot när det gäller bolagiseringen självklart inte att Posten skulle kunna fungera i aktiebolagsform. Det är inte alltid så att det är mest intressant vilket slags form det handlar om. Det vi var mest kritiska mot var hur det genomfördes. Det är följderna av detta, bl.a. förändringar i postlagen och konsekvensändringar i ett nytt avtal, som vi nu arbetar med. Innan vi kommer in i reella diskussioner om ett nytt avtal måste riksdagen få chans att fatta sitt beslut om ny postlag och de saker som finns i betänkandet som just nu ligger på riksdagens bord. Det är orsaken till att jag inte kan gå in vidare på det. Men självklart skall de regionala och sociala målen betonas mycket starkt också i det nya avtalet. Detta är sagt apropå att gilla läget om bolagiseringen. Det är inte så att vi har för avsikt att "reverkifiera" Posten. Jag tror inte att det på något sätt är en lösning på de eventuella problem som kan finnas. När det sedan gäller Per Westerbergs frågor om samarbete med andra myndigheter har Post och telestyrelsen redan i dag enligt gällande lag rätt att få upplysningar och handlingar som behövs för dess tillsyn. Den information som jag har fått är att de invändningar som har lämnats från Posten gäller de begränsade delar som handlar om affärshemligheter i förhållande till andra företag. Beträffande andra uppgifter har man inte motsatt sig att lämna ut någon sådan information. Det är angeläget att man har ett förtroendefullt samarbete mellan myndigheterna och en sådan dominerade aktör som Posten utgör på postmarknaden. Beträffande infrastrukturen, frågor om postboxar och adressändring, är Post och telestyrelsen skyldig att tillse att konkurrensneutralitet råder. Det går till på så sätt att om de företag som är berörda skall förhandla kör fast skall PTS gå in. Det är den diskussionen som PTS är inblandad i. I övrigt är det Konkurrensverket som också där ansvarar för konkurrensfrågorna. Även där är det naturligtvis angeläget att man har ett förtroendefullt samarbete.
Fru talman! Först skall jag svara på Hans Stenbergs påpekande om Konkurrensverket. Jag skall bara helt sakligt notera att Konkurrensverkets utlåtande gällde ett förhandsbesked, ett s.k. icke-ingripande besked. Det var väldigt vitt hållet, och det är det man har slagit ned på från Konkurrensverkets sida. Det är inget konstigt i, som jag tidigare har sagt, att man försöker reda ut begreppen och skapa klarhet i konkurrenslagen. Men jag tycker inte att man skall gå till riksdagen och försöka ändra ett befintligt förfarande innan domstolsprövningen är klar. Men den debatten kan vi återkomma till på onsdag när betänkandet i fråga kommer upp till behandling i kammaren. När det gäller samarbetet mellan Riksrevisionsverket, Post och telestyrelsen, Konkurrensverket och Posten hoppas jag att vi efter denna debatt kan enas, att vi får ett samarbete och att man lämnar ut de uppgifter som behövs. De är starkt förtroendeingivande myndigheter, de kanske främsta som vi har på det här området. Då är det naturligt att man skall kunna få full insyn. Det är beklämmande att man trots att man använder just Lybrand inte kan få riktigt all den information man behöver för att kunna göra en bra prövning av om Posten bryter mot lagen eller har rätt i behandlingen av konkurrenslagstiftningen. Post och telestyrelsens upphandlingar kan också bli aktuella. Jag tycker inte att det är en affärshemlighet om Posten förlorar pengar på viss glesbygdsdistribution eller ej. Man borde kunna belägga det med kommersiell sekretess och reda ut för revisorerna om så är fallet. Om man förlorar pengar är det självklart att man måste göra en upphandling, men om man inte förlorar pengar, vilket berörda personer vid ett flertal tillfällen personligen har sagt till mig, borde man kunna verifiera detta och lägga det åt sidan.
Fru talman! Jag tror det är angeläget att framhålla att det finns en part i den här diskussionen som vi lätt glömmer bort. Det är de personer, småföretag och för den delen också större företag som är oerhört beroende av att vi har en fungerande postverksamhet över allt i vårt land - en postverksamhet som man med förtroende kan använda till rimliga priser. Jag menar att det ligger i regeringens men också i riksdagens gemensamma intresse att se till att vi på en öppen postmarknad med ny teknologi i ett globalt samhälle också klarar postverksamheten i västra Värmland eller Norrbottens inland. Det är, åtminstone för mig som socialdemokratisk kommunikationsminister, den grundläggande principen för postverksamheten.

Fru talman! Pär-Axel Sahlberg har frågat mig om Sveriges agerande med anledning av krisen i fredsprocessen i Mellanöstern samt om hur Sverige utformar stödet till utvecklingen av det palestinska samhället. Pär-Axel Sahlberg beskriver sina upplevelser av de våldsamma upploppen och protesterna på Västbanken och i Gaza den 25-27 september. Dessa protester hade primärt sin grund i avsaknad av framsteg i fredsprocessen. Stämmningarna på den palestinska sidan hade provocerats av den israeliska regeringens politik, främst vad gäller bosättningar, Hebron och Redan före urladdningen i slutet av september uttryckte Sveriges regering vid flera tillfällen i kontakter med Israel oro över utvecklingen. Med anledning av händelserna på de palestinska områdena pekade utrikesministern i ett uttalande den 26 september på att Israels regering kan bryta upptrappningen av våld genom att fullfölja åtagandena i interimsöverenskommelsen. Pär-Axel Sahlberg frågar vidare om det svenska agerandet inom FN och EU. Den fredsprocess som initierades år 1993 ligger utanför FN:s ram. Processens huvudsteg och tidtabell stakades ut i den principdeklaration som parterna undertecknade den 13 september 1993. I den internationella struktur som stöder fredsprocessens spelar FN en underordnad roll, med undantag för UNSCO, FN:s särskilda samordnare för de ockuperade områdena. Sverige deltar aktivt inom EU för att utforma en gemensam utrikespolitik, bl.a. vad gäller Mellanöstern. EU:s utrikesministermöte den 1 oktober, i vilket jag själv deltog, antog en deklaration om fredsprocessen med ett klart budskap till parterna att uppfylla ingångna avtal, att visa återhållsamhet samt att säkerhet endast skapas genom samarbete. Deklarationen uppmanade Israel att genom konkreta åtgärder uppfylla sina förpliktelser och leva upp till sitt uttalade åtagande att fortsätta fredsprocessen. Vid samma möte beslutade EU att stödja den palestinska myndigheten, som befinner sig i akut ekonomisk kris, med 20 miljoner ecu. Vid EU:s utrikesministermöte i början av innevarande vecka enades man om att utse ett sändebud för att följa fredsprocessen. Den svenska regeringen anser att detta är ett bra beslut som är ägnat att främja EU:s dialog med parterna. Pär-Axel Sahlberg berör också biståndet till palestinierna. Det är en mycket relevant aspekt. Fredsprocessen bygger ju på ett samarbete mellan Israel, palestinierna samt det internationella samfundet. Det internationella ekonomiska och politiska stödet till fredsprocessen är en central del av detta samarbete. Den israeliska av säkerhetsskäl motiverade politiken att spärra av de palestinska områdena från Israel och från varandra undergräver mycket snabbt förutsättningarna för en fungerande palestinsk ekonomi. Det internationella biståndet till palestinierna kan inte kompensera för de avsevärda kostnader de israeliska avspärrningarna innebär för den palestinska samhällsekonomin. Dessa kostnader kan uppgå till så mycket som 6 miljoner US-dollar per dag. Biståndssatsningarna sker i ett sådant läge i ett mycket ogynnsamt klimat. Vad gäller det svenska biståndet till de palestinska områdena på Västbanken och i Gaza uppgår budgetramen till 180 miljoner för 1995/96. Därtill kommer projekt och andra insatser som finansieras ur andra anslagsposter, t.ex. för näringslivssamarbete och krediter. Biståndet är inriktat på områden av betydelse för såväl omedelbara som långsiktiga behov. Mycket kortfattat består biståndet av följande delar: Sysselsättningsskapande åtgärder, där Sverige samordnar en lokal arbetsgrupp med deltagande av FN-organ och andra givare. Barnens situation, där stöd lämnas genom Unicef och till den palestinska myndigheten för att genomföra den palestinska handlingsplanen för barnens skydd och rättigheter. Fem svenska företag har i dagarna lämnat anbud på detta projekt. I sammanhanget kan även noteras att en ansenlig del av de svenska bidragen till FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar, 225 miljoner kronor för det här året, används till förmån för flyktingar på Västbanken och i Gaza. Stödet till de lokala enskilda organisationerna är en fråga som främst rör hur SIDA utformar och kanaliserar det svenska biståndet. På SIDA är man väl medveten om den betydelsefulla roll som de palestinska enskilda organisationerna spelar, inte minst för att främja respekten för de mänskliga rättigheterna och bidra till uppbyggnaden av ett aktivt civilt samhälle på demokratisk grund.
Fru talman! Jag skrev den här interpellationen i östra Jerusalem efter en intensiv och nedslående dag på Västbanken. Det är tre veckor sedan nu. Vi hade mött många organisationer och ideellt arbetande palestinier. De hade under dagen erbjudit information och kunskap om det då extremt tillstängda läget efter konflikterna i början av september. Vägspärrar och höjd israelisk beredskap med tankar utanför Nãbulus hade gjort den palestinska oron till en del av vår egen. Jag vill tacka statsrådet Schori för svaren. Jag hör att ministern hyser samma oro som många andra. Den 20 januari var jag en av flera hundra deltagare i EU:s observatörsstyrka i samband med det palestinska valet. Även om Osloavtalet inte heller då hade inneburit någon reell förändring för det palestinska folket, fanns det en anda av förhoppning. Fastän fredsprocessen inneburit fler stängda gränser, fler vägspärrar, mer trakasserier och fortsatt bosättningspolitik, växte då en dröm i det palestinska samhället. Unga och äldre som vi mötte talade om sin framtidstro och om glädjen över att för första gången vara efterfrågade för att avge sina röster. Nu, åtta månader senare, var förhoppningarna grusade och hoppet flämtade svagt. På sjukhuset i Ramallah låg skottskadade palestinier, unga och äldre. För läkarna var det uppenbart att nya direktiv gällde för de israeliska soldaterna. Man hade skjutit för att döda. Skottskadorna fanns i huvudet och i bröstet. Då helikopter sattes in över demonstranterna hade man för första gången också människor som var skadade, ofta till döds, ovanifrån. En läkare besköts och träffades under sin läkarinsats. En sjukvårdare sköts då han bar en bår. Detta visar ett kusligt förakt för människor. Enligt uppgifter i medierna var det som sagt tydligt att man nu sköt för att döda. Mot denna bakgrund, som är välkänd för alla, är det möjligen litet oroande att Pierre Schori inte tydligare kan beskriva eller se FN:s roll i sammanhanget. Självfallet är det korrekt att fredsprocessen nu sker utanför FN:s ram. Men FN måste väl anses vara bundet vid de resolutioner och konventioner som tydligt underkänner Israels politik, som strider mot folkrätten. Sveriges roll i säkerhetsrådet borde väl i detta sammanhang kunna innebära särskilda utmaningar i utvecklandet av en ökad press för att skapa en lösning på detta nu så urgamla problem. Den israeliska bosättningspolitiken, som nu tagit ny fart, är nämligen ett brott mot vad som gäller för en ockuperad nation gentemot det ockuperade området. I ett TT-telegram i går berättades att Netanyahus regering nu fördubblar de ekonomiska insatserna för expansion av bosättningar på Västbanken. Vi talar nu om 140 000 bosättare på 145 olika platser i de palestinska områdena. De kräver ny mark, nya vägar, expropriation av palestinska ägor och mycket annat. Därför är det naturligtvis angeläget att Sverige i säkerhetsrådet utvecklar FN:s arbete och insatser i denna fråga.
Fru talman! Pär-Axel Sahlberg efterlyser i sin interpellation ett ökat tryck på Israel. Förvisso har Israel en viktig del i konflikten. Där övergrepp från israelisk sida sker och kan bevisas skall de naturligtvis fördömas. Men jag menar att interpellationen, och även svaret, inte sätter trycket där det först och främst bör sättas - nämligen på Yassir Arafat och PLO. På en presskonferens den 28 oktober deklarerade premiärminister Netanyahu att Israel å sin sida varit berett att underteckna den framförhandlade överenskommelsen om staden Hebron i ett par veckors tid. Han deklarerade att det nu enbart i ett fåtal frågor återstod delade meningar, men att de palestinska förhandlarna uppenbarligen inte fått klartecken av Yassir Arafat att underteckna överenskommelsen om Hebron. Man får alltså det bestämda intrycket att Arafats Europatur nu enbart går ut på att förhala förhandlingarna till dess presidentvalet i USA har avlöpt. Det är alltså enligt min mening inte Israel som behöver ökat tryck för att Hebronfrågan skall lösas, utan det är Arafat som behöver en uppmaning att ge klartecken till sina förhandlare. Pierre Schori sade i ett pressmeddelande den 5 oktober att Israel måste avstå från åtgärder som saboterar Osloavtalet. Jag efterlyser för balansens skull uttalanden från statsrådet om att PLO måste avstå från åtgärder som saboterar Osloavtalet. Trots att PLO i Osloavtalet har förbundit sig att avstå från våldspåtryckningar och att bekämpa terrorism har Arafat upprepade gånger offentligt uppmanat till Jihad, heligt krig, mot Israel. Han har prisat terrorister som t.ex. Yihya Ayyash, mer känd som "ingenjören". Voice of Israel återgav den 22 oktober hur Arafat dagen innan hade bemött klagomål från arabiska styresmän i Hebron över de judiska bosättarna där med att bryskt tillrättavisa dem med orden: "Vad nu då? Har stenarna tagit slut för er i Hebron?" New York Times rapporterar den 7 augusti hur Arafat hetsat palestinier att bekämpa Israel med "alla tillgängliga medel". Tidningen Maariv rapporterar den 4 Gaza sagt följande om dessa: "De ska strida för Allah, och de kommer att döda och bli dödade. Palestina är vårt land och Jerusalem vår huvudstad." Fru talman! Det allra mest allvarliga är ändå att PLO inte ändrat sina grundsatser, där man förnekar staten Israels rätt att existera. Den 24 april fattade PNC beslutet att ge PNC:s lagutskott rätt att ändra PLO:s grundsatser. Detta skulle göras inom sex månader, men det har ännu inte gjorts. Enligt Osloavtalet skulle PLO ändra sina grundsatser i detta avseende senast den 7 maj 1996. Men som sagt; det har inte gjorts. Enligt Osloavtalet skulle palestinierna överlämna misstänkta terrorister till Israel. Det har de inte heller gjort. I stället har flera terrorister anställts av den palestinska polisen. Också på flera andra punkter har palestinierna brutit Osloavtalet, t.ex. när det gäller åtagandet att avväpna paramilitära band och beslagta illegala vapen m.m. Med en sådan förhandlingspartner är det begripligt om Israel vill trygga sin säkerhet. Därför bör Pierre Schori uppmana palestinierna att hålla sig till
Fru talman! Det är självklart att den tragiska följetong för det internationella samfundet som konflikten i Mellanöstern utgör också fortsatt kommer att engagera oss mycket kraftfullt. Regeringen kommer i direkta kontakter med de israeliska och palestinska myndigheterna - jag avser att resa dit om ett par veckor - inom EU:s ram, inom Barcelonaprocessens ram, inom FN:s ram, under den konferens som skall äga rum i Kairo i november och i samtal med amerikanska myndigheter fortsätta att hävda de grundläggande förutsättningarna och principerna för en fredlig lösning. Nu finns Osloavtalet - framförhandlat under stor möda, under internationell välsignelse och garanti. Men det finns en part som efter valet i Israel ifrågasätter avtalet. En part - den israeliska sidan. Det är den som vill inleda förhandlingar om de förhandlingar som redan är avslutade. Detta är ett av de stora problemen framöver. Tuve Skånberg har skrivit många detaljerade frågor till mig och också fått svar här i riksdagen. Nu säger han att det är palestinierna som förhalar detta. Enklast kan jag svara honom genom att återge vad den amerikanske talesmannen i State Department i Washington sade i går. Då företog sig nämligen det amerikanska utrikesdepartementet en mycket ovanlig handling. Det gick nämligen ut och dementerade den israeliska regeringens historieskrivning. Israelerna använder precis samma ord som Tuve Skånberg, och säger upprepade gånger att det är Arafat och det palestinska förhandlingsteamet som medvetet förhalar en överenskommelse om israelisk truppreträtt från Hebron. Detta går nu den amerikanska företrädaren ut och dementerar. Han säger att det är fel och att det inte överensstämmer med fakta när den israeliska regeringen pekar på att det bara är palestinierna som försenar samtalen. Kan det sägas tydligare och av en mer framträdande person? Efter detta, så sent som i går, har nyheter kommit om att israelerna tydligen avser att bygga 8 000 nya bostäder. Pär-Axel Sahlberg nämnde också detta. Det sker visserligen inte i strid mot Osloavtalets bokstav, men väl mot dess anda. Det försvårar fredsprocessen ytterligare, och det utgör ett nytt och allvarligt hinder för den.

Fru talman! Det är alldeles klart att det finns väldigt många delfrågor att diskutera inom denna fråga. Jag inser att tiden inte räcker till allt. Tuve Skånbergs medverkan i debatten har väl inte tillfört frågan något nytt. Men jag vill ändå återge ett av dagens TT telegram där det står att den judiske extremisten i Hebronkonflikten har delat ut ett flygblad som uppmanar bosättarna att skjuta palestinska poliser och att över huvud taget provocera dem genom att spotta på dem och förbanna dem. Detta är språkläget där nere, mitt i spänningen. Att ha samma språkliga dialog här hemma i Sverige eller i andra delar av världen hjälper inte situationen i Israel och i Palestina. Och även om jag, statsrådet Schori, har litet svårt att just nu ta mig upp ur den här konflikten och den oro som jag känner i mitt eget hjärta för det som sker, skulle jag ändå vilja att vi kunde byta några ord om utvecklingen av det civila palestinska samhället. Det visar sig att det inte är alldeles enkelt att skapa förtroende och hitta de vägar som behövs för att utveckla det palestinska samhället. Vi kan i vår utvecklade demokratiska struktur ibland ha svårt att argumentera för den demokratiska legitimiteten. Hur skall det då inte vara i Palestina, där man ständigt stöter sin fot mot gällande avtal och de ständigt förändrade gränser som Israel sätter upp? Jag tycker ändå att man skall peka på att en färsk opinionsundersökning bland palestinierna säger att 70 % fortfarande är beredda att satsa på fredsprocessen. Jag tycker att det är imponerande efter det som sker där nere. Andra opinionsundersökningar talar om att man dock har problem med den egna verksamheten. Människor känner ingen kontakt med det lagstiftande rådet, deras parlament. 85 % säger att de har bristande information. Bara 24 % av palestinierna tycker att rådet representerar dem. Det hänger delvis samman med att de inte har lyckats få ut parlamentets diskussioner i medierna - TV eller radio. Men det handlar också om att man är missnöjd med hur den palestinska myndigheten under Arafats ledning faktiskt levererar det som parlamentet beslutar. Jag skulle därför vilja återknyta till den fråga jag ställde om hur vårt stöd till den palestinska demokratin ser ut, men kanske också skärpa punkten något när det gäller stödet till organisationer. Statsrådet hänvisar till SIDA:s stöd. Men frågan är om det inte i det här läget skulle vara mycket motiverat att ett mer normalt bistånd också är med och stöder det civila samhälle som rör organisationsvärlden i Palestina.
Fru talman! Pär-Axel Sahlberg menar att mina synpunkter på den här interpellationen inte har tillfört något. Det har tillfört en sidas syn på saken, nämligen Israels sida, och det har sitt värde. Jag menar att Israel skall kritiseras när de förgriper sig mot mänskliga rättigheter. Tro inget annat! Men palestinierna gör detsamma - och jag har citerat med så god källhänvisning jag har varit mäktig. Detta tillför någonting oerhört väsentligt till debatten. Jag har inte fått höra någon kritik eller något tillrättavisande till PLO:s tillkortakommanden av statsrådet Schori. Vi delar alla synen att Israel inte kan ta sig friheter och bomba flyktingläger. Det råder ingen oenighet om det. Men däremot har PLO upprepade gånger svikit Osloavtalet. Skottväxlingen i Ramalla öppnades av palestinierna enligt alla tillgängliga uppgifter. Det här sättet att pressa Israel ger ju bara hökarna i Israel medvind och försvårar fredsprocessen. Vi behöver en balans. Inte sant, statsrådet Schori?
Fru talman! Balansen och vägen till fred finns utstakad i FN:s resolutioner och allra tydligast och mest detaljerat i Osloavtalet. Det är framförhandlat och undertecknat. Läget förändrades genom en ny regering i Israel. Det är legitimt att man tänker igenom det hela, men med varje dag som går av förseningar att genomföra Osloavtalet riskerar man nya konfrontationer och nya liv. Skriv under avtalet en gång för alla! Genomför detta! Då lindrar man konfliktriskerna. Det är huvudkravet från det internationella samfundet. Till Pär-Axel Sahlberg vill jag säga en sak. Efter att ha stött palestiniernas rättmätiga krav på att bli ett eget folk med ett eget territorium på sikt, om de så vill och i samförstånd med grannarna, är det nu mycket viktigt att vara med och bidra till utvecklingen av de mänskliga rättigheterna och till demokratiseringen. Där brister det av naturliga skäl. När man har varit en befrielserörelse har man inte sett till demokratin på allvar. Därför ger vi också ett stöd till organisationer för mänskliga rättigheter. Det är oerhört viktigt. Det finns också ett omfattande nätverk från kristna rörelser, Olof Palmes internationella center, fackföreningsrörelsen, ABF m.fl. till deras syster och broderorganisationer på den palestinska sidan. Det är viktigt, och det stödet kommer man få även i fortsättningen från regeringen.
Fru talman! Jag uppskattar att Tuve Skånberg säger att det är rätt att kritisera dem som förgriper sig i en sådan här process. Det är bara det att jag inte har hört Tuve Skånberg kritisera dem som gör det så flagrant i det här läget, nämligen Israel. Den gamle mannen tog min hand och sade genom vår tolk: "Tack för att ni är här på valet den 20 januari. Jag är 65 år gammal. För första gången har någon frågat mig om min mening. Jag är beduin, palestinier och kan inte läsa. Jag fick hjälp med röstningen av min son." Sedan frågade han mig: "Tror ni att vi nu får ett eget land och ett liv i fred?" Och även om vårt samtal den gången skuggades av en väldig judisk bosättning på en hög kulle strax söder om det debatterade Hebron, var hela besöket i januari sådant att jag kunde gratulera honom och önska honom en ny framtid. I dag hade jag inte svarat lika enkelt på hans hälsning. Därför vill jag bara uppmana ministern att fortsätta att stödja det vi kan göra i vårt land, i EU och FN för en stadig och permanent fred i området.

Fru talman! Jag har en fråga till Laila Freivalds som jag uppfattar är ansvarig för de allmänpolitiska frågorna i dag. Vi talar ju alla om utbildningens betydelse. Vid en debatt i tisdags mellan Laila Freivalds och mig tryckte jag på att vi måste sätta utbildningen i fokus. Jag poängterade bl.a. att goda kunskaper i svenska språket är av avgörande betydelse för individens möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden samt för att hindra utanförskap som är grogrund för mycket ont. Laila Freivalds försvarade i sin tur regeringens gåva på 40 miljoner till bl.a. LO med att pengarna skall användas för utbildning. Regeringen vill ju också ha breddad intagning till högskoleutbildningen. Denna ambition har nu resulterat i att avkall görs på godkänt avgångsbetyg i bl.a. svenska språket. Min fråga till Laila Freivalds är hur borttagande av kravet på godkänt betyg i svenska språket enligt regeringen är tänkt att skapa ökade förutsättningar för invandrares integration i det svenska samhället. Hur är det tänkt att det skall medverka till framgång i den prioriterade kampen mot arbetslösheten och till en nödvändig generell kompetenshöjning i Sverige?
Fru talman! Eftersom jag har ansvar för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, är jag också delvis ansvarig för behörighetsreglerna till högskolan. Jag kan berätta för Gun Hellsvik att det inte är så att vi har tagit bort något krav på godkänt i svenska för att bli behörig till högskolestudier. I stället har vi infört krav på att man skall vara godkänd i minst 90 % av de kurser som man har läst i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen för att få den grundläggande behörigheten till högskolestudier. Det tidigare systemet var, som Gun Hellsvik kanske vet, utformat så att det inte krävdes att man var godkänd i något ämne för att man skulle vara behörig till högskolan. Det enda kravet som ställdes var att man hade genomgått gymnasieskola eller motsvarande. Men det ställdes inga krav på att man skulle vara godkänd i något särskilt ämne. Vi har skärpt kraven, och riksdagen tog beslut i den frågan i våras.
Fru talman! Till vissa delar är det en skärpning. Å andra sidan är det en uppmjukning. Det tycker jag inte att vi skall behöva diskutera. Jag tycker att det är intressant att jag får svar av skolministern eftersom min fråga inte är så begränsad. Det är inte en fråga om skolan eller högskolan, utan i högsta grad en allmänpolitisk fråga. Vi har bristande kompetens i Sverige jämfört med många andra länder, vilket är av stor betydelse för människors möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Vi har ett stort problem i Sverige när det gäller invandrarungdomar som går igenom skolan utan att ha tillräckliga kunskaper i svenska språket. Det inte bara hindrar dem från att komma in på en redan kärv arbetsmarknad, det bäddar också för stora sociala problem och riskerar att leda till kriminalitet. Om regeringen inte har en grundsyn på hur man kommer åt dessa problem är det bara att beklaga.
Fru talman! Också skolministern är kapabel att besvara vissa allmänna frågor om de även berör utbildningens område. Det finns ett stort problem med de barn och ungdomar som i dag inte får tillräckliga kunskaper i grundskolan eller gymnasieskolan. Deras stora problem är dock inte att de forsar in i högskolestudier. Tvärtom hamnar de ofta på många sätt utanför samhället. Vi gör många insatser för att hjälpa de barnen och ungdomarna, särskilt de som har ett annat modersmål än svenska och ett annat ursprung. Den här regeringen har föreslagit och riksdagen har beslutat om att återinföra svenska som andraspråk som eget ämne i grundskola och gymnasieskola och i vuxenstudier. Det har vi gjort för att kunna ge det bästa stödet för andraspråksinlärning, vilket är en annan typ av språkinlärning än när man fortsätter att utveckla sitt modersmål. Vi ger särskilt stöd för att stärka svenska språket i skolorna i särskilt invandrartäta områden. Vi gör också en särskild granskning och kartläggning av hur stödet till elever med behov av särskilt stöd fungerar i dag inom de olika kommunerna.

Fru talman! Som Siw Persson vet är det här en av de mycket viktiga uppgifter som i första hand Malmöpolisen har att hantera när det gäller att komma åt den brottslighet som mc-gängen i bl.a. det området bedriver. I samband med det är det naturligtvis också polisens uppgift att vidta åtgärder för att skydda människor mot konsekvenser av brottsliga handlingar. Som Siw Persson vet har polisen i Malmö varit mycket aktiv på det området och utnyttjat alla lagliga möjligheter för att vidta åtgärder för att säkerställa att människor t.ex. inte skall komma i skottgluggen. De konsekvenser som människor redan har drabbats av i dag är konsekvenser av brottsliga gärningar. Man måste utnyttja de system vi har i vårt samhälle för att ge hjälp och stöd av medicinsk och materiell art när den typen av situationer inträffar. Vi ser över möjligheterna, som Siw Persson kanske också vet, att ge stöd och hjälp när det gäller brottsoffer, målsägande i rättegång och andra parter som är inblandade i samband med kriminella gärningar. Det sker en total översyn av samhällets stöd till de här grupperna. En utredning kommer också att lägga fram ett förslag som jag hoppas innebär att samhället kommer att ge än större hjälp än vad som är möjligt i dag. Men i dag används alla de metoder och möjligheter som finns av de myndigheter som har den uppgiften.

Fru talman! Jag delar helt Siw Perssons uppfattning att det är de lokala myndigheterna som har ansvar för att hjälpa människor som har svårigheter, egentligen oberoende av vad orsaken är. Handlar det om att man känner sig utsatt för hot måste naturligtvis polismyndigheten göra en bedömning av vilken risksituation som finns och vidta åtgärder för att skydda människor. Handlar det om att lämna information så att människor inte har en felaktig föreställning om risksituationen, och är det skälet till att man inte vidtar andra konkreta åtgärder, är naturligtvis den informationen av oerhört stor vikt. Tycker Siw Persson att hennes kommun inte sköter uppgiften riktigt skall naturligtvis den kritiken preciseras och riktas dit den skall.

Fru talman! Nej, regeringen har inte något samordningsansvar för lokala myndigheters agerande. Det skulle strida mot svensk grundlag.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kulturministern. Häromdagen tecknade regeringen ett nytt avtal med TV 4. Då valde staten att inte kräva att TV 4 skall ha kvar sina regionala TV-sändningar. Av allt att döma kommer det att leda till att TV 4 lägger ned de stationerna. Lokal-TV har haft ett mycket starkt stöd här i riksdagshuset. Sändningarna har också haft ganska goda tittarsiffror. Jag skulle vilja veta om kulturministern har någon tanke om hur det här problemet skulle kunna lösas. Kan staten vidta någon åtgärd som möjliggör att den här verksamheten kan fortsätta?
Fru talman! Dessa lokal-TV-bolag inom TV 4 har inte bara ett starkt stöd i riksdagshuset utan även på Den konstruktion som TV 4 har valt för att spegla hela landet är helt TV 4:s egen. Det fanns inte någonting om detta i det gamla avtalet - tvärtom. Det fanns bara en enda mening som handlade om att hela landet skulle skildras, speglas, i TV 4:s programutbud. Det nya avtalet är betydligt mer långtgående och detaljerat. Däremot ger inte den nya radio och TV lagen oss möjlighet att gå längre än vi faktiskt har gjort. Jag hoppas att TV 4 tar sitt ansvar för de lokala radio och TV-bolagen.
Fru talman! Kulturministern har tidigare också framhållit att Wallenberg och Stenbeck har ett ansvar. Men de här verksamheterna går ju med förlust, och det är klart att det är en politisk fråga hur man utformar regelverket. Jag har sett att i Danmark har den socialdemokratiskt ledda regeringen nyligen bestämt sig för att något öka möjligheterna att sända reklam i den reklamfinansierade TV:n. Skulle det vara otänkbart att krypa upp några procentenheter och vid en omförhandling av avtalet kräva att TV 4 fortsätter med verksamheten? Eller kan kulturministern tänka sig att de här stationerna får en egen TV-kanal, den s.k. M 4, att sända sina program i så att de därmed slipper avgifter till TV 4? Har kulturministern något annat uppslag än att kräva att Wallenberg och Stenbeck skall fortsätta med en förlustaffär?
Fru talman! Det är TV 4 som har valt den här konstruktionen och alltså brutit mot det ensidiga åtagande som man gjorde när man fick den första koncessionen, innebärande att man skulle bygga upp lokal-TV och regional bevakning på ett helt annat sätt. Jag tycker att det är mycket rimligt att man nu faktiskt tar ansvar för det som man själv har skapat och inte kräver avkastning på sina insatser omedelbart. Jag tror att TV 4:s lokal-TV-satsning långsiktigt kommer att vara kommersiellt intressant för TV 4. Låt mig också säga att jämförelsen med Danmark i allra högsta grad haltar, eftersom man där inte har låtit ett kommersiellt TV-företag få ett reklammonopol i marknätet. När det gäller ställning och ägande är public service-verksamheten dominerande, även i den andra danska kanalen. Det går faktiskt inte att jämföra den väg som man där har valt med den svenska vägen.

Fru talman! Samtalen om tillståndet är avslutade. Självfallet är jag ändå intresserad av att höra hur TV 4 tänker lösa den här frågan. Ansvaret ligger på TV 4, och pressen bör läggas på det företaget. Att ge TV 4 möjlighet att i det reklammonopol i marknätet som det har gå upp till en reklamandel om 15 % skulle vara att betala ett kolossalt högt pris för den här verksamheten, samtidigt som public service-televisionen, som ju mycket väl skulle kunna stå för ett rikare lokalt utbud, har väldigt svårt att få det ekonomiska svängrum som den skulle behöva. Jag tycker att det är mycket rimligt att detta kommersiella TV-företag, där huvudägarna faktiskt är Wallenberg via Investor och Stenbeck via Kinnevik, icke skall se den lokal-TV-satsning som man själv har byggt upp som ett kortsiktigt åtagande utan som något som man bör fortsätta att satsa på och ta ett ansvar för. Jag tror dessutom att det kommersiellt kan vara intressant för TV 4, om man inte har så förbaskat bråttom att få avkastning på insatt kapital.

Fru talman! Ja, jag kommer att göra vad jag kan för att övertyga TV 4 om det som jag här har nämnt: för det första att man där har ett ansvar, för det andra att det långsiktigt rent kommersiellt vore ett felbeslut att inte fortsätta med lokalbolagssatningen och att TV 4 därför måste ta ansvaret för den. Vidare kommer jag att fortsätta att vara i högsta grad intresserad av utvecklingen av lokal och regional TV. Det pågår, som ni mycket väl känner till, vissa samtal mellan framför allt Centern, Folkpartiet och Socialdemokraterna inför det förändrade medielandskap som vi kan vänta oss de allra närmaste åren.

Fru talman! Utvecklingen med de lokala TV fönstren har ägt rum frivilligt. Det är en fantastiskt bra utveckling som TV 4 har gett upphov till. Det är inte Stenbeck och Wallenberg som äger de här företagen, utan det är fråga om ett antal småföretag runt om i våra kommuner och län. Det behövs inga krav på TV 4 att spegla förhållandena lokalt. Det har man där själv tagit på sig att göra i den fantastiska satsning som sker. Det behövs inte heller några nya regler om att man skall tillåta mer reklam. Vad som behövs är att staten inte kräver in 40 % av reklamintäkterna från de här lokala företagen, vilket blir fallet när dessas reklamintäkter läggs till det som TV 4 får in nationellt. Kulturministern skall här inte skylla ifrån sig på TV 4. Frågan är: När kommer det en ny förhandling och ett förslag om att lokala TV-fönster skall behandlas särskilt när det gäller koncessionsavgifterna?
Fru talman! Birgit Friggebo känner mycket väl till att vi när det gäller koncessionsavgiften följer den lagstiftning som finns om koncessionsavgifter. Den innebär att TV 4 betalar den blygsamma summan av 50 miljoner kronor per år i fast avgift för att få tillgång till reklammonopol i marknätet. Enligt en progressiv skala får man sedan betala ytterligare beroende på hur mycket reklam man säljer. Staten lägger ingen särskild börda på de lokala TV-bolagen. Däremot har TV 4 tyvärr valt att inte ge de lokala TV bolagen de utvecklingsmöjligheter som jag tror att dessa småföretag verkligen skulle ha, om de fick chansen.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om att vi har en lagstiftning, men vi har faktiskt en regering som har möjlighet att vända sig till riksdagen och föreslå ändringar. Den utveckling som har ägt rum när det gäller de lokala fönstren, med ett antal fristående småföretag med 300 anställda, var inte förutsedd. Nu har vi den, och alla politiker här i kammaren brukar tala mycket om behovet av lokal radio och lokal TV. Min fråga var: När tänker regeringen omförhandla detta, och när kommer ett förslag till riksdagen som möjliggör att dessa småföretag inte skall beskattas till
Fru talman! Dessa småföretag beskattas icke på det sätt som Birgit Friggebo väljer att framställa det. Vad det handlar om är att TV 4 av rent kommersiella skäl valde att stödja en lösning med lokala TV-bolag runt om i landet genom att gå in som delägare och i några fall i stort sett som helägare. Nu vill man inte kännas vid denna sin skapelse, eftersom man tycker att den i inledningskedet kostat för mycket pengar. I ett läge när public service-televisionen på grund av ekonomiska restriktioner har mycket svårt att klara sin utveckling vore det helt orimligt att begära att vi skulle skjuta till allmänna medel för att stödja den här i och för sig mycket positiva och livskraftiga verksamheten. Det bör det kommersiella TV-företag som satsat på den ta ansvar för.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Riksdagen har beslutat att föregå med gott exempel och att lönerna för ledande befattningshavare skall ligga på en rimlig nivå. Det är det uppdrag man har givit till regeringen. AMU-gruppen har en styrelse som i sin helhet i juni tillsattes av Margareta Winberg. I styrelsen sitter bl.a. hennes närmaste kvinna, Pia Enochsson. Hon är statssekreterare. Det är regeringen som fastställer bolagsordningen. Mot den bakgrunden undrar jag hur arbetsmarknadsministern, som hon gjorde i debatten i går, kan hävda att hon inte har någon makt över lönesättningen i detta statliga bolag. Mina frågor är: Tycker ministern sig leva upp till riksdagens beslut om rimliga lönenivåer när hon godkänt en lön på 160 000 kr i månaden för AMU-gruppens chef? Tror inte ministern att denna lönepolitik från regeringens sida kan påverka lönebildningsprocessen i övrigt på ett negativt sätt?
Fru talman! Under den borgerliga regeringsperioden bolagiserades AMU-gruppen och blev AMU gruppen AB. Enligt de regler som gäller utser regeringen styrelse och styrelseordförande. Styrelsen i sin tur utser vd. Regeringen har alltså inte något inflytande över vare sig valet av vd eller lönen för denne eller övriga personer i ett bolag.
Fru talman! Detta är inte korrekt. Under förra mandatperioden stoppade den förra regeringen ett lönelyft för postchefen, något som den nuvarande regeringen sedan snabbt släppte igenom. Vad gäller AMU-gruppen utser Margareta Winberg själv hela styrelsen. Hon har den fulla makten vad gäller bolagsordningen. Hon kan ge tydliga instruktioner exempelvis till sin närmaste kvinna, statssekreteraren, om hon har en uppfattning om lönesättningen och om lönesättningen strider mot riksdagens uttalade mål att staten skall ha en rimlig nivå på lönerna.
Fru talman! Självfallet tycker jag inte att 160 000 kr i månaden är rimligt för någon person. Jag vill återigen säga att detta är ett beslut som fattas av styrelsen. Vad regeringen i förekommande fall kan göra är att byta styrelse. Jag har inte för avsikt att byta styrelse.
Fru talman! Nu säger arbetsmarknadsministern att det inte är en rimlig nivå. I nästa andetag säger hon att hon inte tänker göra någonting åt det, trots att hon har alla möjligheter att göra någonting åt det. Hur går detta ihop? Hur tror ministern att detta påverkar lönebildningsprocessen i övrigt? Det är den som regeringen har sagt vara så viktig för att lyckas bekämpa arbetslösheten. Kommer inte detta att vara väldigt negativt för klimatet i den pågående diskussionen om lönebildningen?
Fru talman! När man överväger om man skall entlediga eller avsätta en styrelse i ett statligt bolag måste många faktorer vägas samman. Jag har, när jag gjort denna sammanvägning, funnit att jag inte bör byta styrelse för AMU-gruppen AB på grund av det skäl som Dan Ericsson tar upp. Jag kan inte bedöma hur detta enskilda fall påverkar lönebildningsprocessen. Utan tvekan är det så, att de höga löner som man inom näringslivet ger sig själv och andra påverkar både statliga bolags lönenivå och lönenivån i övrigt. Den diskussionen har för övrigt varit aktuell i medierna den senaste tiden. Jag delar Marita Ulvskogs uppfattning. Hon har varit mest aktiv i den debatten.
Fru talman! Jag har en fråga till statsådet Pierre För drygt ett år sedan uppmanade statsrådet svenska folket till köpbojkott mot Shell. Skälet var att Shell samarbetade ekonomiskt med den nigerianska regeringen, och att den begick brott mot mänskliga rättigheter. Såvitt jag vet i dag har situationen inte förändrats i Nigeria, utan den försämras alltjämt. Ungefär 70 000 människor sitter i fängelse. De skjuts i fängelserna och inte så öppet på gatan nu. De sitter där för sina åsikters skull.
Fru talman! I den debatten sade jag att det inte är regeringens sak att uppmana till köpbojkotter. Vi kan inte göra det. Däremot kan man som enskild medborgare agera utifrån sitt samvete och sina informationer. Jag sade att jag själv aldrig skulle komma på tanken att handla på Shell. Däremot har jag tagit initiativet till att instifta en demokratifond för Nigeria. Jag försökte också få andra regeringar inom EU-kretsen att göra detta. De pengar som är avsatta har kommit till stor nytta, vilket inte minst nobelpristagaren Wole Soyinka kan vittna om.
Fru talman! Det gläder mig att höra. Anledningen till att jag ställer frågan just nu är att svenskt kulturliv inte precis badar i pengar och att sponsring börjar bli ett alltmer frekventerat sätt att komplettera kulturutbudet. Drottningsholms Slottsteater sponsras av Shell. Kulturministern har i svar på frågan sagt att det är en stiftelse och att hon inte avser att ha någon synpunkt på frågan, annat än att staten inte kan ge mer pengar. Avser statsrådet att avstå från att gå på Drottningsholms Slottsteater - den äldsta i världen - eftersom Svenska Shell exponeras på baksidan av både programmet och biljetten?
Fru talman! Jag avstår från att tanka Shell. Kulturlivet är en annan sektor. Jag tänker fortsätta att gå på Drottningsholmsteatern, fast det nu kanske var 15 år sedan sist.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Björn von Sydow. EU:s ekonomiskpolitiska intresse har sedan mitten av 1980-talet varit koncentrerat till den egna inre marknaden och de nya närområdena i Centraleuropa. Samtidigt har, under de senaste tio åren, en ekonomisk integration skett i hela Öst och Sydostasien under stark ekonomisk tillväxt. Handeln mellan dessa länder har ökat kraftigt, och det beräknas att över 50 % av tillväxten i världshandeln till år 2000 kommer från detta område. EU-ländernas industrier har inte förmått hänga med i denna tillväxt, utan har tvärtom förlorat marknadsandelar i Asienblocket. Nu tillkommer också ett allt närmare samarbete mellan Asienländerna och Innebär detta att Europa på sikt riskerar att hamna på världens bakgård när det gäller handelsrelationer?
Fru talman! Tack för frågan. Man har uppmärksammat dessa saker inom EU, och en dialog har kommit i gång, egentligen fr.o.m. i år - Aseandialogen. Den syftar till att underlätta handel mellan de två regionerna. Det finns också ett särskilt stödprogram för att stödja export från EU-länder till Japan. Det programmet är dock ganska kritiserat. Min uppfattning är att det finns åtskilligt mer att göra i det syfte som frågan avser.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Min övertygelse är att en vidgad öppenhet och offentlighet kring EU-institutionernas göranden och låtanden är en alldeles oundgänglig förutsättning för att skapa en bättre folklig förståelse, förankring och acceptans vad gäller EU som ett freds och samarbetsprojekt till gagn och nytta för människorna inom unionen. Men EU-institutionerna är fortfarande ganska slutna och trögbyråkratiska i sitt arbetssätt. Regeringen har presenterat en kravlista på ökad öppenhet inom EU:s institutioner, och det är bra. Men den innehåller en begränsad meddelarfrihet och ett begränsat skydd för uppgiftslämnare. Allmänna handlingar får inte samma ställning, och EU:s datadirektiv kommer att lägga hinder för öppenhet och åtkomstmöjlighet till en del uppgifter, t.ex. Vilka ytterligare initiativ är justitieministern och regeringen beredda att ta för att driva på utvecklingen mot ökad öppenhet och effektivitet inom EU:s organ?
Fru talman! Ja, det är så, som Henrik S Järrel säger, att vi har lagt ned mycket arbete på att försöka få de övriga EU-länderna att närma sig vår syn på betydelsen av offentlighet och inte minst tillgänglighet till officiella dokument. Vi har genomfört vad som skulle kunna kallas en omfattande missionskampanj inom alla EU:s länder och har kommit en bra bit på väg, genom att vi har fått en betydligt större förståelse för våra krav. Det fanns en massa missförstånd om vad svensk offentlighetsprincip gäller, som att det inte skulle finnas sekretessmöjligheter. Nu är kunskapen bättre, och vi hoppas att få gehör i IGC förhandlingarna, så att det i EU:s konstitution skrivs in en princip om offentlighet. Men vi vet inte hur långt vi kommer att nå i det. När det gäller frågan om EU:s datadirektiv och offentlighetsprincipen, vet jag att det pågår en diskussion bland experter av olika slag. Jag väljer att tills vidare luta mig mot Datainspektionens chef, som är den främsta experten i vårt land på det här området. Hon förklarar mycket bestämt att det inte finns någon konflikt mellan EU:s datadirektiv och offentlighetsprincipen.
Fru talman! Därom kan nog delade meningar råda, men låt oss inte gå in i en detaljdiskussion mellan justitieministern och mig i den frågan nu. Jag vill dock ställa en kompletterande fråga till justitieministern: Vilken blev reaktionen inom IGC, dvs. regeringskonferensen, när Sverige kom med sitt sjupunktsdokument och lade fram det på bordet?
Fru talman! Flertalet länder - jag skulle nästan kunna säga alla - har haft en allmänt positiv inställning. Det var vad vi uppnådde genom den kampanj, de seminarier och annat som vi ordnade innan förhandlingarna inleddes. Det finns alltså en grundläggande principiellt positiv inställning. Det som diskussionerna nu handlar om är på vilket sätt den här inställningen skall få ett konkret uttryck i fördragstexten. Det är det man nu arbetar med i de pågående förhandlingarna. Också frågan om i vilken ordning det mera detaljerade regelverk som sedan behövs för sekretess skall skapas inom EU är vad diskussionerna handlar om.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Pierre I förrgår fördes ledaren för Chiles kommunistiska parti Gladys Marin bort av sex civilklädda poliser och sattes i kvinnofängelset San Miguel i centrala Santiago. Där sitter flera politiska fångar, några under mycket dåliga förhållanden. Det har dokumenterats bl.a. av statsrådets egen partikollega Hans Göran Franck. Anledningen till gripandet var att hon riktat kritik mot Chiles förre diktator Pinochet. Med anledning av att det svenska kungaparet skall åka till Chile, att Sverige troligen avser att sälja vapen till Chile och att jag råkar känna till att Sverige och Chile har goda relationer, är det rimligt att fråga om statsrådet och regeringen på något sätt kommer att göra en kommentar eller titta på den här frågan ur ett demokratiskt perspektiv, beträffande den demokratiska utvecklingen i Chile.
Fru talman! Självfallet ligger Chile oss varmt om hjärtat på många sätt. Vi var med aktivt och bidrog till kampen mot diktaturen och sedan också till att stödja Chile när militärdiktaturen fick lämna över till civilt styre. Det är ju hemskt och tragiskt att Pinochet fortfarande sitter kvar i något slags position, men det är en biologisk fråga. Vi får respektera systemet i Chile, att det var den vägen man fick gå för att få civilt styre. Inför kungaparets resa dit kommer UD naturligtvis att vara med och gemensamt med kungahuset diskutera den här frågan och ha den med på dagordningen.
Fru talman! Jag delar inte statsrådets uppfattning att det är en biologisk fråga. Jag måste säga att det skulle behövas en del kompletterande information om dagsläget i Chile just nu, för att motsäga den bild som statsrådet tyvärr har. Det vore ytterst angeläget att statsrådet och regeringen tog upp just det här konkreta fallet, inte minst i samband med denna resa. Det gäller inte bara en del av chilensk lagstiftning vid detta tillfälle, och man borde ta upp det just ur det perspektivet att det är en kränkning av grundläggande fri och rättigheter, som tillhör ett demokratiskt system.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Björn von Sydow. Statsministern har ju fått kritik för att han skall besöka Kina trots dess övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Jag skulle vilja fråga statsrådet om det inte vore lämpligt att han, som ansvarar för närings och handelsfrågor, snart åkte till Taiwan. Jag vill då erinra om att Mats Odell som förste svenske minister åkte till Taiwan under förra mandatperioden.
Fru talman! Min reseplanering för nästa år är inte färdig än, och det är fullt möjligt att jag på ett personligt plan kan besöka Taiwan. Det har emellertid inte skett något ställningstagande från min sida på den punkten. Sveriges möjligheter att ha en bra relation på den kommersiellt-politiska sidan är emellertid väl kända när det gäller Taiwan.
Fru talman! Jag välkomnar den öppningen, som en balans och också som ett sätt att bibehålla de fina relationerna till Taiwan, att Björn von Sydow räknar med att kunna åka dit under våren.

Fru talman! Jag får naturligtvis ta på mig ansvaret för att det har varit många missförstånd kring det här museiförslaget - som jag anser inte vara famöst utan vara en mycket spännande idé, som skulle betyda mycket för museilivet i stort i Sverige. Jag har inte läst den artikel som Elisabeth Fleetwood hänvisar till, och jag är inte säker på att jag uppfattade allt i frågan. Statens fastighetsverk har sedan en längre tid varit inblandat i fråga om att titta på lämpliga befintliga byggnader eller eventuellt tomter för att kunna genomföra denna nya museiidé. Fastighetsverket har de resurser som behövs för att en sådan byggnad också skall komma till stånd. När det gäller frågan om vad som skall flyttas vill jag säga att hela detta nya museum handlar om att skapa ett helt nytt tvärvetenskapligt sätt att arbeta och att även använda sig av samlingarna på det sättet. Man skall också i hög grad använda sig av ny teknik. Det får naturligtvis också konsekvenser för behovet av att flytta föremål. Det är säkert så att en del av samlingarna kan behöva flyttas, men framför allt måste man på ett nytt museum av det här slaget i Göteborg veta var föremål finns. Vi måste alltså få museiverksamheten digitaliserad och ordnad, så att man vid framtida utställningar kan flytta de föremål som behövs för att publik och andra skall få titta på dem. Allt detta är sådant som jag hoppas få tillsätta en organisationskommitté för, som i detalj skall kunna lägga fram förslag om detta. Jag har inget intresse av att i onödan begränsa museiverksamhet som redan finns i Stockholm. Däremot kommer det att bli sådana ekonomiska begränsningar att en del av verksamheten i Stockholm sannolikt måste bantas. Men även detta får en organisationskommitté avgöra.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

Fru talman! Jag kan bara beklaga att Elisabeth Fleetwoods läsning om debatten kring denna museiverksamhet är så selektiv. Förmodligen läser hon bara Svenska Dagbladet. Men även där har en och annan positiv röst lyckats tränga fram. Det finns dock många andra som tycker att detta är en mycket spännande idé. I många andra länder är den redan realiserad. Jag har som sagt var inte heller läst Fastighetsverkets budget. Däremot har vi haft intensiva kontakter med chefen för Fastighetsverket, och pengarna finns. Det är dessutom något som Kulturdepartementet och Finansdepartementet naturligtvis är helt överens om, pengarna finns alltså. Delningsexemplar och delning av propositioner genom regeringskansliet är något som inte jag som statsråd hanterar. Det gör juristerna i regeringskansliet. Detta har skötts helt i enlighet med vad regelverket tillåter.
Fru talman! På de tre museer i Stockholm som är berörda av diskussionerna om flyttning jobbar i dag ungefär 50 personer. Finns det i förberedelserna för detta ärende några bedömningar av hur stora neddragningar som behövs vid dessa tre museer för att finansiera verksamheten i Göteborg? Hur många av de här människorna skulle i så fall bli berörda av de neddragningarna?
Fru talman! I våra diskussioner i Kulturdepartementet om hur en sådan här organisationskommitté som skall hantera alla de praktiska frågorna skulle behöva arbeta - om jag får möjlighet att tillsätta den - har vi en mycket preliminär tidtabell. Det första en sådan kommitté bör ägna sig åt är just att skapa klarhet för de anställdas del. Jag tycker att det vore mycket viktigt att de visste vad som gällde. Det är klart att det är avhängigt vilka samarbetspartners ett nytt museum i Göteborg skulle kunna få. Skulle det t.ex. bli universitetet kan det innebära att fler kan bli kvar vid museerna i Stockholm, och det vore naturligtvis mycket lyckligt om vi kunde finna denna lösning. Tack.
Fru talman! Det finns en fråga som en organisationskommitté inte kan svara på. I ljuset av att de fyra museer som det handlar om presenterar och förvarar utländskt kulturminne och kulturskatter i Sverige vill jag fråga: Är det här en nedskärning av verksamheten, en rationalisering, eller är det en satsning?
Fru talman! Detta kommer att innebära att ytterligare medel satsas på museiverksamhet. Det kommer inte att vara ett nollsummespel med en total omfördelning från Stockholm till Göteborg. Att det aldrig har varit ambitionen har jag redovisat mycket tydligt. Kan vi dessutom finna samarbetspartners i Göteborg kommer det att bli än mindre av omfördelning. Det innebär att det blir en nysatsning på museiverksamhet. Det är klart att det skall vara ett helt nytt och spännande museum som kan påverka hela museilivet. Det gäller mötet med publiken, att kunna berätta inte bara om vår historia utan om likheter och olikheter mellan oss i dag, föra in samtiden i museiverksamheten också. Dessutom skall det vara en ordnad museiverksamhet, så att vi får ordning och reda på var föremål finns. Det kommer att underlätta för museer över hela landet. Tack.
Fru talman! Jag har en fråga till Pierre Schori. I förra veckan drabbades Kuba av en omfattande orkan. 50 000 bostäder har förstörts och 80 000 har skadats. Bortåt en halv miljon människor har evakuerats från sina hem och skolor. Är den svenska regeringen positiv till att överväga eventuell katastrofhjälp till Kuba på grund av orkanen?
Fru talman! Vid tidigare tillfällen då naturkatastrofer har drabbat länder i Karibien har vi ställt upp, även i fråga om Kuba. Kommer det en framställan från en FN-organisation, från Röda korset eller på annat sätt skall vi undersöka det. Vi brukar som sagt var hjälpa till genom Röda korset eller på andra sätt. Men vi har ännu inte fått någon sådan förfrågan.
Fru talman! Jag har en kort fråga till arbetsmarknadsministern. I gårdagens debatt här i kammaren sade Per-Ola Eriksson att energiomställningen skulle ge tiotusentals nya jobb. Hur många nya jobb tror arbetsmarknadsministern att avställningen av en reaktor åstadkommer?
Fru talman! Jag har inte sett det underlag som Per Ola Eriksson baserade sitt uttalande på i går. För regeringens del är omställningen av energisystemet från kärnkraft till ett ekologiskt uthålligt system i sin linda. Det betyder att vi inte har gjort sådana beräkningar att jag här kan uppge en siffra. Men helt klart är att det kommer att skapa arbetstillfällen. Det kommer dessutom att skapa arbetstillfällen i olika delar av landet och är därmed också bra för den regionala utvecklingen.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern anser således att den här omställningen är positiv ur sysselsättningssynpunkt. Det innebär alltså att skogsbruket, skogsindustrin, gruvhanteringen, järn och metallhanteringen, som är mycket tunga i vår landsända, kan se fram emot en positiv sysselsättningsutveckling. Det var glädjande att höra. Jag skall bara tillägga en fråga: Vem skall betala de här nya arbetstillfällena?
Fru talman! När man talar om energiomställningen och arbetstillfällen kan man följa två olika spår. Man kan välja det spår som Torsten Gavelin var inne på senast, nämligen hur kommer det att gå med den industri som är starkt elberoende om vi höjer energipriset rakt av? Skulle vi hantera frågan så är det klart att den elintensiva industrin drabbas mycket. Vi har inte för avsikt att hantera frågan så. Det andra spåret när vi skall få fram de alternativa energislagen - som skall vara ekologiskt uthålliga, det har energiministern uttalat - kommer att betyda många nya arbetstillfällen, inte minst, som jag sade, i de delar av landet där man i dag har vissa problem med sysselsättningen.
Fru talman! Om den elintensiva industrin skall skonas från de elprishöjningar som onekligen blir följden av den här politiken innebär det att de nya arbetstillfällena helt och hållet skall betalas av hushållen. Jag tackar för det beskedet, men jag bävar inför dess följder.

Fru talman! Jag vill vända mig till Pierre Schori. De bilder vi ser från östra Zaire är fruktansvärda. Det som utspelas inför våra ögon är en katastrof och en tragedi - inte bara för de människor som drabbas utan för hela världssamfundet i stort. Hundratusentals människor är på flykt. Deras tillvaro präglas av skräck, svält och sjukdomar. Läget är nu så allvarligt att hjälparbetare har varit tvungna att lämna området, och det försvårar naturligtvis situationen väldigt mycket. Min fråga till biståndsministern är vilken bedömning han gör av läget i stort, men kanske framför allt av möjligheterna att återuppta den humanitära hjälpen till flyktingarna och till andra människor i området.
Fru talman! Det vi ser åskådliggör att fattigdomen är fredens främsta fiende. Flyktingkatastroferna i Afrika och utanför Europa är väldiga. Hela 40 % av alla flyktingar finns i Afrika. Läget just nu verkar vara okontrollerbart. Det är mycket svårt för internationella hjälporganisationer att verka. Man kan dock på vissa håll göra akuta insatser som räddar liv. I dag fattade regeringen beslut om att försvaret får ställa ett Herculesplan till Röda korsets förfogande för att under tre veckor dagligen flyga in livsmedel och medicin till Bukavulägret, dit hundratusentals flyktingar nu är på väg. Sverige står också för en hel rad andra akutinsatser. Det är väl just detta vi kan göra i det här läget: ta ur våra reservationer och stödja det som går. Den långsiktiga politiska utvecklingen i Centralafrika är dock mycket oroväckande. Här står vi tyvärr nästan lamslagna. Det fordras krafttag från FN och från EU. De krafttagen har ännu inte kommit, på grund av olika uppfattningar och på grund av krisens stora omfattning. Under tiden arbetar vi så gott vi kan diplomatiskt och gör akuta insatser, bl.a. den som beslutades i dag.
Fru talman! Jag hade tänkt ställa samma fråga till statsrådet Pierre Schori. Katastrofen där nere är oerhörd. Vi talar mer än någonsin om ett tidigt varningssystem. Man måste ändå fråga sig om inte varningsklockorna har ringt väldigt högt väldigt länge. Varför har inte världssamfundet reagerat och agerat tidigare? När det gäller katastrofen i Rwanda 1994 har det i efterhand framkommit stark kritik som säger att man visste allt detta i förväg och ändå inte gjorde någonting. Jag är glad att Pierre Schori berättar att vi nu kommer att försöka vara med i katastrofhjälpen. Det är alldeles utmärkt. Men jag vill samtidigt fråga: Vad gör vi nu för att i FN och inom EU verkligen tala för en snabb politisk lösning? Kanske måste man också tänka sig att sätta in någon FN-styrka som understöd. Vill Pierre Schori arbeta för detta innan katastrofen blir lika stor som den i Rwanda?
Fru talman! Vi har faktiskt gjort allt som går att göra inom FN och inom EU. Tyvärr har det funnits vissa motsättningar, bl.a. på grund av gamla kolonialmakters intressen. Men det finns ändå en vilja att bistå och att undvika liknande konflikter framöver. De är oerhört kostsamma, inte bara mänskligt sett utan också för världssamfundet när man väl gör inbrytningar. Ett av våra huvudbudskap i kampanjen för att komma in i FN:s säkerhetsråd var att vi ville stärka FN:s möjligheter att ingripa tidigt på ett konfliktförebyggande stadium, att bygga upp FN:s resurser för att förhindra sådana här katastrofer i god tid. Nu är vi inne från den 1 januari, och då skall vi verka kraftfullt för detta tillsammans med likasinnade. En ny tid kräver nya metoder. Hittills har metoderna visat sig verkningslösa mot de här katastroferna. Vi måste ha något nytt, och Sverige kommer att jobba för det.
Fru talman! Jag är glad att Sverige kommer att jobba för detta när vi kommer in i säkerhetsrådet. Men enligt min bedömning, och den är jag ingalunda ensam om, har vi faktiskt inte tid att vänta till januari. Det är nu som man måste handla. Även om vi försökt trycka på tidigare undrar jag därför om Pierre Schori vill verka för att regeringen gör ännu mer för att man snabbt skall fatta ett beslut. Annars är jag rädd att vi får en katastrof som Sverige får arbeta med under hela sin tid i säkerhetsrådet.
Fru talman! Vi arbetar så snabbt vi kan. Jag kan tala om att regeringens beslut i dag om Herculesflygplanet och de därmed förknippade insatserna jobbades fram i natt av Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet så fort vi fick frågan. Vi sparade det inte till i dag på morgonen, utan det jobbades under natten så att regeringen kunde fatta beslut. Vi tar till alla åtgärder vi kan i detta svåra läge, och vi jobbar säkert i samma anda.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern som både är övergripande och berör hennes eget område. Frågan om hyresgästers möjligheter till självförvaltning är väldigt omdebatterad, och det finns en hel del problem runt detta. Den 4 september ställde jag en skriftlig fråga om inrikesministern var beredd att göra förändringar i hyresförhandlingslagen för att underlätta detta. Jag fick då svaret från Laila Freivalds att det inte fanns något problem i hyresförhandlingslagen och att man därför inte skulle förändra den. Demokratiutvecklingskommittén har föreslagit att man i stället skall ha skatterabatter, och det har regeringen den 20 september sagt att man inte vill ge. Samma datum skrev också ordföranden i Storstadskommittén, en av justitieministerns partikamrater, i Dagens Nyheter att det här är ett problem och att man behöver en förändring av förhandlingsmöjligheterna. Nu har bostadsministern tillsatt en arbetsgrupp.

Fru talman! Den här frågan berör flera departement i regeringen och har diskuterats intensivt. Det är regeringens uppfattning att det är viktigt att understödja en utveckling som innebär att hyresgäster får ett större inflytande över sina bostäder och omgivningen kring dessa. Dessutom har den här typen av aktiviteter stor betydelse för att förändra karaktären i ett bostadsområde. Utifrån mina utgångspunkter är det t.ex. väldigt väsentligt att engagemang av den här typen tas till vara eftersom de faktiskt har en brottsförebyggande effekt som är oerhört värdefull. Det är därför viktigt att se till att det inte finns lagliga hinder för olika typer av samverkan mellan hyresgäster och hyresvärd. Den arbetsgrupp som inrikesministern har tillsatt har därför till uppgift att se över på vilket sätt man skulle kunna undanröja de hinder som kan finnas för den här typen av samverkan. Vad det kan leda till i fråga om lagstiftning - om det är skattereglerna, hyreslagen eller någon annan lagstiftning som i så fall berörs och behöver övervägas - får vi se när arbetsgruppen avslutat sitt arbete.
Fru talman! Jag är väldigt glad att regeringen har denna ambition att hitta lösningar. Eftersom det ofta rör sig om människor som är ganska svaga själva och inte har möjlighet att forcera byråkratiska vallar handlar det inte bara om att undanröja eventuella formella hinder utan snarare om att hitta modeller och paketlösningar som gör det här lättare. Jag tror då att de strukturer vi har byggt upp är alldeles för storskaliga. Det blir svårt att hitta de små lösningarna för mindre grupper, för dem i en trappuppgång eller i ett hus som kan hitta bra former för självförvaltning - inte bara för att få bättre ekonomi i boendet utan också för att få de andra positiva effekter som justitieministern pekar på. Jag hoppas verkligen att regeringen inte bara har som ambition att undanröja hinder utan också att aktivt gå in och hitta bra förutsättningar för ett sådant här arbete.
Fru talman! Den här regeringen är socialdemokratisk. De människor som på lokalplanet arbetar för ett ökat inflytande för hyresgäster och för en fördjupad demokrati är ofta också socialdemokrater. Just i det här fallet, med utgångspunkt i den här typen av aktivitet, är det just socialdemokraterna i området som har drivit den här frågan. Vi försöker alltså arbeta på alla plan: lokalt där verkligheten kan förändras och i regeringen när det gäller att skapa de strukturella förutsättningarna för den typen av utvecklingsarbete.

Fru talman! Jag har en fråga till Pierre Schori. Frågan är mycket aktuell. Den gäller det som nästan alla har sett i TV om demonstrationer i Kina. Man har t.o.m. fängslat demonstranterna. Det är en ökning i storlek och tyngd av kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina, och det finns en lång rad fall. Vi kommer väl i håg att ministern själv protesterade så sent som i april i år mot Kina och Kinas kränkningar. Jag skulle vilja fråga om man inte skulle kunna finna några alternativa metoder i stället för dialog, som ju är det vi håller på med här i Sverige och även i andra länder. Jag hörde Göran Persson säga i TV att man inte beter sig så mot sitt folk, och att han också kommer att uttrycka detta direkt i Kina. Det är alltså fortfarande dialog det är fråga om. Men skulle man inte kunna tänka sig något som vi har föreslagit från Miljöpartiet redan: besök i fängelser av dem som sysslar med näringsliv i Kina och av dem som är med i den här delegationen? Skulle man inte kunna tänka sig besök hos mänskliga-rättighetsorganisationer? Vi har ju haft besök av svenska officiella personer i fredsorganisationer som har haft en stor betydelse i sådana länder. Jag tänker även på fredspriset. Jag skulle vilja ställa två frågor: Vilka ansträngningar skulle man kunna tänka sig att göra i Sverige för att hitta nya och andra metoder än en dialog som sällan fungerar? Avser ministern att avstå från att köpa kinesiska varor i fortsättningen?
Fru talman! Att hantera demokratisering och mänskliga rättigheter i ett sådant väldigt land som Kina med sin kända uppfattning om att vara Mittens rike är ingen lätt sak. Det är något som sysselsätter alla regeringar, partier och riksdagar. Vi har kommit fram till - med Kina precis som i tidigare fall med t.ex. Sovjetunionen - att det är viktigt att ha en dialog och att försöka föra in vad vi betraktar som modernt civiliserat tänkesätt i områden där det inte har funnits och tillämpats tidigare. Det betyder att vi vid varje tillfälle måste ta upp frågan om mänskliga rättigheter och hur vi ser på den, för individens skull men också på sikt för världens överlevnads skull. Vi måste ha samma normer för mänskliga rättigheter som vi har skrivit under i FN deklarationen över hela klotet, annars får vi skilda världar och ett slags apartheid i världen på mänskligarättighets-området. Det kommer också Göran Persson att göra. Vi har också övervägt, fru talman, att i samarbete med Raoul Wallenberg-institutet i Lund föra en som vi hoppas konstruktiv dialog med olika myndighetspersoner inom rättsväsendet, även fängelserna, i Kina. Det har mött ris på sina håll och ros på andra håll, men det är ett sätt att ändå med moderna demokratiska idéer närma sig ett system som har en mycket lång tradition och som man i Kina anser vara det bästa. Vi måste ha en dialog för att kunna utbyta åsikter och på sikt komma fram till det att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter verkligen tillämpas av alla.
Fru talman! Jag menar att det ena inte utesluter det andra. Dialogen är ett utmärkt medel, men det måste kompletteras med andra, alternativa metoder och strategier eftersom dialogen enligt min mening inte fungerar ensam.

Fru talman! Kent Olsson har ställt ett antal frågor till mig om insatser mot narkotika på olika områden. I sin interpellation tar Kent Olsson upp vissa förhållanden vid institutioner som lyder under Statens Institutionsstyrelse. Eftersom dessa inte tillhör mitt ansvarsområde begränsar jag mitt svar till de frågor som avser polisen och kriminalvården. Kent Olsson undrar bl.a. vilka åtgärder jag ämnar vidta för att komma till rätta med narkotikaproblemen på fängelserna och om jag avser att medverka till att permissionsreglerna för personer dömda för narkotikabrott ändras. Enligt Kent Olsson är myndigheterna inte alltid tillräckligt tydliga när det gäller att signalera att narkotikan måste bort från institutionerna. Regeringens och Kriminalvårdsstyrelsens inställning är givetvis att fängelser och häkten skall vara fria från narkotika. Flera åtgärder har vidtagits i detta syfte. De senaste lagändringarna, som trädde i kraft den 1 juli 1995, innebär bl.a. ökade möjligheter att granska försändelser som kan innehålla narkotika och att det på slutna anstalter i princip är obligatoriskt med kroppsvisitation efter obevakade besök och permissioner. Under senare tid har det även genomförts andra förändringar inom kriminalvården som ökar möjligheterna att bekämpa narkotika. Kontaktmannaskapet gör att vårdarna snabbare upptäcker om det kommit in narkotika i fängelset. Narkotikabekämpningen är nu en uppgift för hela personalen. Vid sidan av olika former av kontrollåtgärder skall kriminalvården också motivera missbrukare att genomgå behandling för sitt missbruk. Detta arbete har utvecklats starkt under senare år. Av omkring 640 placerade i verksamhet som är särskilt inriktad mot narkotika jämfört med ca 550 för tre år sedan, och arbete pågår för att bereda ännu fler plats. Det bör framhållas att det även vid andra avdelningar bedrivs ett omfattande motivationsarbete. Syftet med permissioner är främst att underlätta den dömdes anpassning i samhället. Sådana permissioner får beviljas om det inte finns påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för annat missbruk. Vid bedömningen skall "särskilt beaktas om den intagne har nyttjat eller förfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan giltigt skäl vägrat att lämna urinprov" (32 § lagen Permissionerna skall planeras noga och kan vid behov förenas med olika villkor och föreskrifter. Enligt vad jag har fått veta måste i princip alla intagna narkotikamissbrukare lämna negativt urinprov innan permission beviljas. När de intagna återkommer från permissionen tas regelmässigt urinprov för att kontrollera om de missbrukat narkotika. Ett positivt prov innebär givetvis att det dröjer längre till nästa permission. Intagna, som har dömts till långa straff för grova narkotikabrott eller andra allvarliga brott och som kan befaras vara särskilt benägna att avvika eller fortsätta med allvarlig brottslighet, kan särbehandlas enligt bestämmelserna i 7 § 3 stycket lagen om kriminalvård i anstalt. Denna grupp kan beviljas permission endast om det finns synnerliga skäl och då alltid under bevakning. Det omfattande arbete som kriminalvården lägger ned för att minska andelen misskötta permissioner har gett positiva resultat. Andelen misskötta regelbundna permissioner har minskat från 3,3 % under år 1986 till Jag ser därför för närvarande inte något behov av ytterligare lagstiftning eller andra särskilda åtgärder på detta område. Däremot har regeringen ett ansvar för att se till att dessa frågor uppmärksammas på det sätt som krävs. Regeringen har därför under flera års tid i regleringsbrev och nu senast i de planeringsdirektiv som nyligen lämnats till kriminalvården angivit att kriminalvården skall hålla anstalter och häkten fria från narkotika och medverka till att de dömda som har behov av vård mot missbruk får tillgång till den. Kent Olsson undrar även vilka åtgärder jag avser att vidta i fråga om polisens resurser när användandet av narkotika ökar i samhället. Vid en internationell jämförelse har narkotikamissbruket en begränsad omfattning i Sverige. De nya signaler som kan tyda på att andelen ungdomar som använt narkotika ökar måste naturligtvis tas på största allvar. Polisen måste på alla sätt medverka till att begränsa nyrekryteringen av narkotikamissbrukare. Ett växande problem är den liberala synen på droger inom nöjeslivet och då framför allt bland ungdomar. Denna syn kan till viss del förknippas med de nya ungdomskulturerna, t.ex. rejvtillställningar. Vi ser en likartad utveckling i andra länder i vår närhet. Det är naturligtvis inte tillställningarna som sådana eller musiken som är problemet utan den, sorgligt nog, nära kopplingen till olika droger. Det är viktigt att hela samhället med kraft agerar för att informera och påverka ungdomar när det gäller narkotika, inte minst i dessa sammanhang. Hur polisen bättre skall kunna bekämpa narkotikamissbruket är enligt min mening inte i första hand en fråga om ökade resurser. I stället handlar det i stor utsträckning om att förbättra arbetsmetoderna. Polisen måste noga följa utvecklingen i samhället och anpassa sina åtgärder efter den aktuella situationen. Polisen skall bekämpa narkotikahandeln i alla led, från organiserad handel till gatulangning. Genom en förstärkt kriminalunderrättelseverksamhet ökar kunskaperna om de olika försäljningsleden och möjligheterna att ingripa mot dessa. Det problemorienterade arbetssättet och närpolisverksamheten ger polisen större möjligheter att identifiera och ingripa mot lokal narkotikahantering. De unga missbrukarna fångas upp snabbare, vilket ökar socialtjänstens möjligheter till tidiga insatser. Skall vi komma till rätta med narkotikamissbruket går det inte att vänta till dess att polisen ertappar någon med att använda narkotika. Polisen måste i samverkan med föräldrar, skola, fritidsledare och andra så tidigt som möjligt förhindra unga att börja missbruka. En polis som ser ungdomar som vistas i riskabla miljöer måste ingripa direkt. Internationellt samarbetar polisen med andra länders poliskårer för att söka hindra att narkotika över huvud taget kommer in i landet. Vi har i dessa sammanhang tydliggjort att vi inte under några som helst omständigheter kommer att frånträda vårt högt ställda krav - ett narkotikafritt samhälle.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Situationen i dag med alltfler som använder narkotika är, detta är statsrådet och jag överens om, mycket oroande. Nyligen har det i tidningarna stått om en undersökning i Skaraborg. 11 % av flickorna på individuella program där har prövat narkotika. Det är viktigt att samhället säger ifrån och tar rejäla tag mot knarket. Det är nödvändigt att skärpa straffen för både innehav och bruk av narkotika. Knarket måste naturligtvis helt bort från samhället - från fängelser, institutioner och ungdomsvårdsskolor. Men hur är det i verkligheten? Som jag påpekar i min interpellation har Lysekils socialnämnd placerat en ung man på en ungdomsvårdsskola i Gräskärr. I en skrivelse till Statens Institutionsstyrelse påpekas att den här mannen har missbrukat droger under hela sin tid där. Statens Institutionsstyrelse säger i sitt svar på skrivelsen: Det finns däremot inga möjligheter att helt och hållet undvika drogmissbruk på myndighetens institutioner. En kontrollapparat med syfte att helt och hållet göra institutioner drogfria skulle motverka vårdens syfte. Man säger också att det här missbruket huvudsakligen har skett under permissioner, då kontrollmöjligheterna är begränsade. I det svar som jag fått av statsrådet - jag ser alltså att vi i många delar har samma uppfattning - svarar statsrådet inte på de här frågorna, utan hon säger att det inte ligger inom hennes ansvarsområde. Jag skulle ändå vilja fråga: Anser statsrådet att man inte skall kunna undvika drogmissbruk på våra institutioner? Och vad anser statsrådet om gjorda yttrande om att en kontrollapparat med syfte att helt och hållet göra institutioner drogfria skulle motverka vårdens syfte? Jag menar att det är ett oerhört dramatiskt yttrande från en styrelse. Man säger ju att man i vårdsyfte inte kan ha institutionerna helt drogfria och att kontrollmöjligheterna skulle motverka vårdens syfte. Jag hoppas att statsrådet i sitt nästa inlägg ger en klar indikation om att hon tar avstånd från den här typen av resonemang från ledande tjänstemän inom området för behandling av narkotikafrågor. Jag tycker alltså att det är oerhört skrämmande att den typen av svar ges och dessutom från en officiell myndighet, som ju Lysekils socialnämnd är, när man beklagar sig över den situation som råder på en av våra ungdomsvårdsinstitutioner. Anser statsrådet att vi, om det huvudsakligen är under permissioner som narkotika brukas, på något sätt måste förändra permissionsbestämmelserna så att man inte under permissionen återupptar sitt tidigare bruk av narkotika? Det vore mycket välgörande om statsrådet kunde komma med ett klargörande om detta.
Fru talman! I mitt svar gav jag en fyllig redogörelse för vad som gäller för Justitiedepartementets institutioner, nämligen fängelserna, när det gäller såväl kontroll av förekomsten av narkotika som åtgärder för att förhindra missbruk under permission. Om Kent Olsson är intresserad av att få veta hur institutioner under Socialdepartementet hanterar motsvarande fråga anser jag att Kent Olsson skall ställa sin fråga till rätt statsråd.
Fru talman! Det här är mycket märkligt. Här har statsrådet möjlighet att från regeringens sida ge klara signaler om vad man tycker om detta, men statsrådet säger att hon inte tänker ta upp den saken i samband med det här svaret. Jag finner det mycket underligt. Det vore bra med ett klargörande, och jag hoppas att regeringen har samma syn på narkotikabekämpningen - oberoende av vilket statsråd det är fråga om i det här fallet. Får jag inget svar här får jag väl låta mig nöja med detta. Jag finner det dock mycket underligt. Statsrådet säger som svar på den senare frågan att man inte avser att öka polisens resurser. De är bra som de är. Det handlar enbart om att man bör använda sina resurser på ett bättre sätt. Jag fick i går kännedom om ett brev från polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län. Polisstyrelsen har nämligen skickat ett brev till justitieministern. Jag hoppas att justitieministern har läst brevet. Där står det: Under flera år har besparingar drabbat polismyndigheten på grund av anslagsminskningar. Sammantaget innebär anslagsminskningen ca 143 miljoner kronor mindre. Sedan 1993 råder anställningsstopp vid polismyndigheten. Man säger att för första gången sedan 1965 har det dessutom varslats om uppsägning när det gäller Länsarbetsnämnden. Är det genom att ge polisen minskade resurser som vi kommer till rätta med narkotikan? Om jag vore justitieminister skulle jag vara djupt bekymrad över de neddragningar som i dag sker inom polisverksamheten, vilket ju också innebär att mindre resurser sätts av för narkotikabekämpningen. Anser justitieministern att vi skall ha ökade resurser för åtgärder mot narkotikan och att andra delar av verksamheten därmed skall ha minskade resurser? Eller har hela polismyndigheten, inklusive den socialdemokratiske ordföranden vid polismyndigheten i Göteborgs och Bohus län, fel när man säger att man inte kan upprätthålla verksamheten lika effektivt som tidigare? Det gäller för övrigt inte bara Göteborgs och Bohus län, utan det gäller situationen i hela landet. Eftersom brevet kom till min kännedom i går är det aktuellt att ta upp en diskussion och debatt kring dessa saker. Det är oerhört viktigt att samhället ger polisen de resurser som behövs för att man skall kunna komma till rätta med knarket. Jag hoppas på ett klargörande från ministern om hur hon avser att få en bättre situation, dvs. att mera resurser avsätts för åtgärder mot knarket.
Fru talman! En del polismyndigheter har i dag ekonomiska bekymmer. Delvis klargörs orsakerna till det genom den rapport som Riksrevisionsverket i dag har lämnat till Justitiedepartementet. Kent Olsson kan kanske studera den och fördjupa sina kunskaper om hur polisens resurssituation i dag ser ut och om vad orsakerna till en delvis problematisk situation är. Polisens besparingskrav är numera begränsade - för nästa år inga alls. Men polisen dras naturligtvis delvis med effekterna av ett dåligt ekonomiserande tidigare med resurser. Man har på sina håll levt över sina tillgångar, och det försätter polisen i en besvärlig situation. Detta hindrar givetvis inte att polisen måste utveckla sin verksamhet. Framför allt har polisen i uppgift att följa de prioriteringar som regering och riksdag lagt fast i beslut. Dit hör bl.a. narkotikabekämpningen. Den är ett av de områden som både riksdag och regering anser att polisen skall prioritera i sin verksamhet. När det gäller att utveckla sina metoder och att anpassa sin organisation och sin resursfördelning till de prioriterade områdena pågår ett utvecklingsarbete inom polisen. Det innebär i praktiken att med samma resurser kan man åstadkomma mer resultat genom att arbeta i andra former än tidigare. Det problemorienterade arbetssättet, närpolisverksamheten när det gäller ungdomar och introduktionen i narkotika, är betydelsefullt. I fråga om att angripa narkotikahandeln på högre nivå är utvecklingen av den kvalificerade kriminalpolisunderrättelseverksamheten av största betydelse. Det gäller naturligtvis också att förändra sitt sätt att arbeta allteftersom behoven förändras. Ta t.ex. den nya problematiken med innedroger, som är en del av förklaringen till att vi har en viss ökning av antalet ungdomar som prövar narkotika. Där har exempelvis Stockholmspolisen tagit initiativ till att skapa ett kommando mot den s.k. ecstasyvågen. Yngre poliser utbildas till att på heltid arbeta nära marknaden så att säga för att tidigt fånga upp de ungdomar som befinner sig i riskzonen när det gäller att pröva på den här typen av narkotika. Vidare gäller det att i samverkan med föräldrar, skola, fritidsverksamhet och socialtjänst vidta åtgärder för att förhindra att dessa ungdomar kommer in i ett drogmissbruk. Det är den typen av utvecklingsarbete, ett effektivt utnyttjande av resurser och ett utbildnings och utvecklingsarbete inom polisen, som ger oss möjlighet att möta även de nya utmaningarna.
Fru talman! Jag tror att statsrådet och jag kan vara överens om att de utvecklingsmöjligheter som statsrådet talar om inom polisen är bra. Men jag noterar också en väsentlig skillnad mellan oss från moderat sida och statsrådet. Vi moderater ser brottsbekämpningen, i detta fall narkotikabekämpningen, som så oerhört viktig att vi är beredda att ge mer resurser. Trots en ökad brottslighet, en ökad narkotikaanvändning på fängelser och andra ställen säger statsrådet: Vi är inte beredda att ge mer pengar, vi vill ge mindre pengar till polisens verksamhet och utveckla inom den. Det här tycker jag är en väsentlig skillnad. Vi anser att det är viktigt att hålla tillbaka narkotikan i samhället, därför är vi beredda att ge mer resurser än vad statsrådet är. Det är bra tycker jag att vi har fått detta klarlagt i dagens debatt. Sedan den socialdemokratiska regeringen kom till makten har det inte skett någon direkt skärpning eller tagits några nya initiativ vad gäller narkotikabrottslingar. Vi säger att vi kan tänka oss livstids fängelse, lagens strängaste straff, för vissa typer av narkotikabrott. Vi säger också att det skall finnas möjligheter till buggning. Vi är till på köpet beredda att i undantagsfall gå så pass långt att provtagning tillåts även på ungdomar under 15 år vid misstanke om narkotikamissbruk. Vi är alltså beredda att gå oerhört långt för att komma till rätta med detta problem. I många avseenden anser jag att statsrådet och jag har en gemensam uppfattning om hur det här skall skötas. Men tyvärr tycker jag att man från regeringens sida inte tar de klara initiativ som behövs och inte klart och tydligt redovisar hur viktigt man ser på detta genom att gå längre än man har gjort hittills.
Fru talman! Det gläder mig att Kent Olsson räknar upp en del av de åtgärder som jag har tagit initiativ till och som jag anser behövs för att vi effektivt skall kunna bekämpa narkotikamissbruket i vårt land. Jag har haft en del motstånd i några av de frågorna från just moderat sida. Men av den uppräkning Kent Olsson gjorde kan jag notera att moderaterna numera är med på noterna, i vart fall i flertalet av de här frågorna. Det är inte så att vi ger mindre resurser till polisen. Kent Olsson kanske skall läsa budgetpropositionen litet noggrannare och komma underfund med att vi inte ger mindre till polisen. Vi anser inte att det är möjligt att nu minska polisens resurser. Men det finns en klar skillnad mellan regeringens inställning till polisens resurser och moderaternas. Det är egentligen en egendomlig skillnad, tycker jag. Det är att moderaterna inte tycks ställa några som helst krav på att man får ut någonting för sina resurser. Arbetet när det gäller att effektivisera och ha kontroll över resursanvändningen inom polisen har missskötts från moderat sida under flera år. Det är de misstagen som jag försöker rätta till i dag. Jag tycker att det är viktigt att skattemedel används på ett effektivt sätt, även när det gäller polisen. Polisen skall ha de resurser den behöver, men de resurser den har kräver vi också blir effektivt och riktigt använda.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till den är den överenskommelse som Sverige arbetade fram och drev vid Pariskonferensen i december i fjol. I fem kortfattade etiska principer slår man fast nästintill mänskliga rättigheter för barn och vuxna när det gäller att slippa de negativa konsekvenserna av alkoholkonsumtionen. I en av dem slås fast att alla barn och ungdomar har rätten till en trygg uppväxt fri från de negativa konsekvenserna av alkohol och så långt det är möjligt skyddade från marknadsföring av alkoholvaror. Det är en långtgående överenskommelse. Sverige har ju i och med inträdet i EU, delvis redan vid ingången av EES-avtalet, frånhänt sig styrmedel i alkoholpolitiskt hänseende. Vi har just nu rätt stort spelrum för marknadskrafterna. Bryggerinäringen och alkoholindustrin prövar alla vägar för att öka alkoholkonsumtionen. Regeringen ställer upp på önskemålet att sänka alkoholskatten på starköl utan att försäkra sig om att det inte kommer att leda till ökad konsumtion. Folkölet, som var det stora inslaget i ungdomarnas alkoholkonsumtion, motverkas visserligen genom skattehöjning, men samtidigt seglar en populär ungdomsdryck in på Systembolaget och de flesta krogarna - alkoläsken, precis gjord för främst unga tjejer och andra ungdomar som inte gillar spritsmaken. Nu förleds de att tro att den dryck de sveper i sig är söt och ofarlig. Den är mycket lömsk och i allra högsta grad ett hot mot ungdomars hälsa. Risken att bli beroende är uppenbar. Gruppen yngre alkoholkonsumenter utökas därmed med dem som frivilligt avstod från alkohol. Detta har skett trots de nät av skydd som vi försökte skapa när vi fick överge alla monopol utom Systembolaget. Alkoholsortimentsnämnden vek sig inför ett EU-krav och släppte trots protester från Systembolaget fram denna förledande dryck. Finns det inte någon alkoholpolitisk vilja hos den nämnden? När man så uppenbart får besked om en drycks farlighet borde folkhälsoskälet få väga tyngre än EU kravet. Om det saknas tydliga riktlinjer för denna nämnd anser jag det vara socialministerns skyldighet att se över vilka regler som skall gälla för införsel av alkoholdrycker och etablering på den svenska marknaden. Varför inte spjärna emot? Vi skulle ha fått stöd från Storbritannien som också har slagit larm om alkoläsken. Vad som oroar mig lika mycket som starkölet och folkölet är de unga gravida kvinnor som inte förstår riskerna med denna utåt så oskyldiga dryck. Jag ser ökade risker för fosterskador som en följd av att denna dryck finns på den svenska marknaden. Det minsta som borde göras är att placera en tydlig varningstext på förpackningen. Vidare behövs fortsatt förhandling om att slippa importera eller tillverka alkoläsken i vårt land. Vi skall inte behöva styras av EU till de skador på folkhälsan som är så uppenbara med denna dryck. I det sammanhanget borde de etiska reglerna också kunna användas som ytterligare skäl för vår ståndpunkt. Det som för övrigt redovisas i interpellationssvaret är bra. Får man till stånd en kartläggning av konsumtionsmönster och alkoholskador inom EU kommer alltfler att inse att det krävs restriktioner. Trots allt har vi i Sverige hittills lyckats relativt väl med att förhindra en alltför hög alkoholkonsumtion. Vi behöver nu ett internationellt stöd för vårt ställningstagande. Om de olika ländernas beslutsfattare får klart för sig att deras alkohollagstiftning är så svag att den orsakar stora ekonomiska skador i form av försämrad folkhälsa finns det också ett samtalsklimat som kan leda framåt. En lämplig åtgärd i en sådan genomgång borde vara att ta upp frågan om vad de olika länderna har gjort med anledning av överenskommelsen i Paris. Det var Frankrike som inbjöd till denna konferens. Även frivilligorganisationerna fanns med. Kan man ställa de olika länderna inför en sådan konkret fråga kommer det att kännas mera meningsfullt att i framtiden få till stånd flera överenskommelser, som då förhoppningsvis skall leda till en bättre folkhälsa. Jag skall inte bara vara kritisk. Jag vill också framhålla de positiva saker som regeringen gör när den står fast vid att reglerna för gränshandel med alkohol inte skall förändras. Här borde de övriga nordiska länderna också påminnas om att de skrivit under Parisöverenskommelsen, som innehåller underlag för en nationell handlingsplan. Länderna skall främja hälsa genom kontroll av tillgången till alkohol och påverka priset genom beskattning. Vi är ju överens. Det gäller bara att de andra europeiska länderna också får det klart för sig.

Fru talman! Jag vill tacka socialministern för det tillägg som gavs i det här anförandet. Alkoholreklamutredningen behövs i allra högsta grad. Man kommer i kontakt med alkoholreklam i alla möjliga sammanhang. Ofta handlar det också om förtäckt reklam. Det är nog få produkter som kan få en sådan marknadsföring som vin i alla medier. Även Sveriges Radio och Sveriges Television ger dagligen, åtminstone varje vecka, exempel på vinsorter som passar till den mat som man också rekommenderar. Jag tror att det vore alldeles omöjligt att ge en rekommendation om att man skall dricka t.ex. en viss sorts kaffe - då skulle man ha fått Konkurrensverket eller Marknadsdomstolen på sig - men det är fullt möjligt att ange nummer och namn på en vinsort. Där ser vi helt klart genom fingrarna. Det finns många andra tillfällen där man också får denna dolda alkoholreklam, som naturligtvis har sin avsändare. Jag tror också att det är viktigt med opinionsbildning. Vad som börjar hända nu är väl möjligtvis att alkoläsken, trots att den också får reklam, börjar kännas som ett orosmoln på många vuxnas himmel eftersom den är så förödande och förledande och går till våra ungdomar. Jag fick inte något svar om Alkoholsortimentsnämndens direktiv och om man inte skulle kunna se över dem om det var något som inte stämde i deras tillåtande av alkoläsken. Man kanske borde försöka åstadkomma något slags skyddsnät inför framtiden eller ompröva detta beslut på ett eller annat sätt. Systembolagets skäl till att avstå från försäljningen var alkoholpolitiska skäl och folkhälsoskäl, och samma regler borde gälla för den nämnd som skall tillåta att vi har alkoläsken i vårt sortiment. Jag tror att det är väldigt viktigt att socialministern med kraft driver dessa frågor i ministerkretsen. Socialministrarna är som regel förstående och har kunskaper kring frågorna om alkoholen och folkhälsan. Möjligen brister detta i andra ministerkretsar. Där har man ett mera ekonomiskt jordbruksperspektiv på alkoholfrågorna. Även i de sammanhangen borde vi skicka med våra förhandlare litet mera kunskap om en alkoholpolitik som begränsar skadorna. Även om det bara är socialministrar som har undertecknat Parisöverenskommelsen står ju också regeringarna bakom denna överenskommelse, och det är viktigt att de påminns om det.

Fru talman! Om ett år fattas beslutet i denna kammare om Sverige skall gå med i valutaunionen eller inte. Eller rättare sagt: Då avgörs den svenska positionen. Det slutliga avgörandet träffas nämligen våren 1998, när EU-ländernas stats och regeringschefer kommer samman för att avgöra vilka av de 15 medlemsländerna som från starten skall delta i valutaunionen. Riksdagens beslut kommer att vara bindande för den svenske statsministern vid denna sammankomst. Om riksdagen vill att Sverige skall gå med i valutaunionen kommer han att verka för detta. Men då handlar det också om att kunna övertyga övriga stats och regeringschefer om att Sverige faktiskt uppfyller de s.k. konvergenskraven, dvs. inträdesvillkoren till valutaunionen. Om riksdagen inte vill att Sverige skall gå med i valutaunionen är frågan i praktiken avgjord för svenskt vidkommande. Jag kan inte se att någon kan tvinga oss att gå med i valutaunionen mot vår vilja. Det är om jag har förstått det rätt inte alla som delar dessa uppfattningar. Det finns de som vill att den svenska positionen skall avgöras inte i denna kammare utan i en folkomröstning. Det är naturligtvis en fullt legitim uppfattning, men ibland får jag känslan att den uppfattningen inte så mycket förestavas av en principiell trängtan att höra folkets röst utan mer av synen hos en del EMU-motståndare att detta vore det bästa sättet att stoppa projektet. Ofta paras denna uppfattning med en antydan om att det finns en strävan hos vissa makthavare att till varje pris vilja få in Sverige i valutaunionen, hur mycket detta än skulle strida mot den allmänna folkmeningen. Det har också förekommit påståenden att folkomröstningar vore en demokratiskt mer högtstående beslutsmetod än att gå den parlamentariska vägen, att gå via denna kammare. Så finns det andra som har uttryckt en annan typ av invändningar mot den uppfattning som jag framförde inledningsvis. De har hävdat att den här frågan i praktiken redan skulle vara avgjord. De hävdar att om Sverige uppfyller konvergenskraven skulle vi vara skyldiga att träda in i valutaunionen. Det skulle med det synsättet inte finnas utrymme för Sveriges riksdag att fatta beslut i frågan. Jag delar inte något av dessa synsätt. Det är här i denna kammare som svenska folkets valda ombud har att fatta det för Sverige avgörande beslutet om vi skall gå med i valutaunionen eller inte. Ingen kan tvinga oss att gå in i valutaunionen om vi inte själva vill. Denna beslutsmetod, som är den beprövade i en parlamentarisk demokrati som det svenska samhället, står inte någon annan efter i fråga om att uppfylla högt ställda demokratiska krav. Att fatta ett beslut som uppenbart skulle stå i strid med den förhärskande folkopinionen är inte att tänka på. Det finns anledning att varna dem som till äventyrs hyser en sådan uppfattning. Det finns lika stark anledning att förtrytsamt avfärda dem som antyder eller insinuerar att detta egentligen och innerst inne skulle vara regeringens och socialdemokratins dolda uppfattning. Sveriges framtida relationer med valutaunionen är en alldeles för viktig och allvarlig fråga för att hanteras på ett sådant sätt. Fru talman! De flesta av oss minns kronkrisen 1992. Vi minns de upprörda dagar när marginalräntan steg till osannolika 500 % och de dramatiska nätter när den dåvarande regeringen och oppositionen manglade fram de tuffa besparingar som man hoppades skulle rädda kronans värde. Det var en på sitt sätt imponerande uppvisning av styrka och beslutsamhet i det politiska systemet, och den var grundad i en starkt upplevd känsla av det riktiga och nödvändiga i att slå vakt om den fasta växelkursen. Men räddningsaktionerna misslyckades, och efteråt, när vi med facit i hand har kunnat konstatera vad kronförsvaret kostade, är det många som har ifrågasatt det kloka i att över huvud taget pröva dessa. Man bör som alltid akta sig för att vara alltför efterklok. Vad kostnaderna hade blivit i andra avseenden om man redan från början hade gett upp kronförsvaret, det vet vi inte. Men en slutsats vågar man ändå dra, nämligen att beslut av den här storleksordningen och den här betydelsen inte mår bra av att tvingas fram under press, utan tid för närmare eftertanke och analys av konsekvenserna av olika möjliga handlingslinjer. Jag var inte med då, men jag har varit med om att packa krispaket tidigare, under 80-talet, i flera fall under yttre ekonomiskt tryck. Mina egna upplevelser i det avseendet bara styrker mig i min uppfattning att beslut i allmänhet blir bättre om de kan förberedas i god tid. De säger mig dessutom att beslut i viktiga frågor som hastats fram utan ordentlig diskussion och förankring hos väljarna sällan får den stabilitet som viktiga beslut måste ha för att få en varaktig slagkraft. Frågan om ett eventuellt svenskt medlemskap i valutaunionen är ett i många avseenden mycket viktigt beslut. Det kommer att påverka svensk politik och svensk ekonomi i många centrala avseenden. Det är samtidigt en mycket sammansatt fråga. Det finns fördelar med att gå med i valutaunionen, men det finns också risker. På samma sätt finns det fördelar med att stå utanför, men också där finns det risker. Det finns därför inte något självklart beslut att fatta. Det handlar om en vägning av olika för och nackdelar mot varandra. I detta läge är det viktigt att komma ihåg lärdomarna från 80 och 90-talen. Vi bör ge oss själva tid att noga diskutera och analysera våra olika handlingsalternativ, och det beslut vi fattar måste ha en stark och lödig förankring hos svenska folket. Det är bara så det får styrka och hållfasthet. Det är riksdagen som har att fatta själva beslutet i frågan om medlemskap i valutaunionen, men det är sannerligen inte ett beslut som riksdagen skall fatta åt medborgarna. Det är ett beslut som skall fattas på uppdrag av medborgarna, ett beslut som har arbetats fram i den svenska demokratins långa tradition av kunskapssökande, samtal och diskussion, ett samtal som det är varje medborgares rättighet lika väl som ansvar att delta i. Det finns de som redan har tagit ställning, både partier och enskilda individer. De har naturligtvis en viktig roll att spela i debatten, just i kraft av sin övertygelse. Diskussionen mellan redan övertygade anhängare och redan övertygade motståndare ger båda sidor möjlighet att visa hållfastheten i sina argument. Men jag har svårt att förstå kraven som ställs på vissa håll, att regeringen och socialdemokratin skall sätta sig över denna demokratiska process och redan i dag markera en slutgiltig uppfattning i sakfrågan. Det heter att regeringen "måste ta ansvar för frågan" och "utöva ledarskap". Med det menas som regel att regeringen redan nu skall ta ställning för ett medlemskap i valutaunionen. Men det vore att svika regeringens ansvar att utan prövning och utan diskussion binda sig slutgiltigt för ett ställningstagande på denna punkt långt innan det är sakligt motiverat. Regeringens ansvar är att arbeta fram förutsättningar för ett genomtänkt och hållbart beslut i frågan om valutaunionen. Det skall vara ett beslut där man har vägt in vad som är det bästa för Sveriges ekonomi i nuvarande läge, vad detta bästa kräver på längre sikt och vad som är den klokaste handlingslinjen för oss som medlemmar i den europeiska unionen. Det ledarskap som regeringen i dagsläget har att utöva i det här avseendet handlar om att få fram det underlag som behövs på olika sätt för att vi skall kunna fatta ett sådant beslut. Låt mig på den här punkten påpeka att man gör ett allvarligt misstag om man sätter likhetstecken mellan ledarskap och snabba beslut. Ibland kan ledarskap tvärtom handla om att avvakta med beslut så att man genom det också kan fatta ett klokt beslut. Det gäller inte minst när det som här handlar om sammansatta komplicerade frågor med verkningar långt in i framtiden. Det vore att göra ett ännu allvarligare misstag om det fina ordet ledarskap inte blev något annat än en förskönande omskrivning för att köra över den allmänna opinionen och fatta beslut som uppenbart strider mot den förhärskande uppfattningen hos svenska folket. Inom socialdemokratin har vi valt vår beslutsprocess. Den bygger på gamla goda traditioner i ett folkrörelseparti. Vi har för en gångs skull gott om tid på oss i denna viktiga fråga innan beslut måste fattas. Vi skall använda den tiden väl för att inhämta kunskaper, fördjupa analysen, diskutera, debattera och bilda opinion. Det informationsmaterial som vi socialdemokrater har framställt är en strävan att på ett så objektivt sätt som möjligt, utan pekpinnar, beskriva valutaunionen och hur den är tänkt att fungera. Där diskuteras politiska och ekonomiska för och nackdelar både med att delta i valutaunionen och med att stå utanför. Detta informationsmaterial har en strykande åtgång, och det är bra. Ni får gärna använda det också i andra partier om ni nu har några rådslag och om ni törs erkänna att det finns olika uppfattningar också inom era partier och behov av mer kunskapsinhämtning och mer debatt. Men jag vill framhålla en sak. Ni i andra partier behöver inte ge oss socialdemokrater några råd om hur vi skall bedriva vår interna opinionsbildning och vår interna beslutsprocess. Det klarar vi av bäst själva. Ni får göra som ni vill i andra partier, och vi inom socialdemokratin gör som vi vill. En annan sak skall också stå klar. Statsministern har, jag har, regeringen har och socialdemokratin har vid åtskilliga tillfällen demonstrerat att det finns beslutskraft och förmåga att handla snabbt när så är erforderligt. Ni kan vara övertygade om att den förmågan finns kvar. Den kommer att användas i all den utsträckning som är erforderlig och vid den tidpunkt som är den rätta. För ett par dagar sedan presenterades den emotsedda s.k. Calmforsutredningen. Jag välkomnar den analys som har gjorts. Jag finner att det är en mycket välskriven, omfångsrik och synpunktsrik analys av hela denna komplexa frågeställning. Det finns också en rekommendation som man har enats om i kommittén. Den bygger, som de själva har sagt, inte främst på några vetenskapliga härledningar - sådana kan man inte göra. Den bygger ytterst på personliga bedömningar och värderingar. Man kan dela dessa bedömningar eller ha uppfattningar som avviker från dem. Men det värdefulla är det omfattande analysmaterialet som jag hoppas att så många som möjligt tar del av. Internationellt sett är det en unikt omfattande studie som har gjorts. Den kommer vi att ha stor glädje av i Sverige. Den skall skickas ut på en bred remiss, och vi skall inhämta synpunkter från en rad olika instanser i det svenska samhället. Det är inte bara Calmforsutredningen som finns. Vi har, och kommer att få, mer underlag också från en rad andra källor. Vi har ett pågående arbete med de praktiska nationella förberedelserna för ett eventuellt införande av euron, den s.k. eurokoordinatorns arbete. Det har dragits i gång med hjälp av att antal olika arbetsgrupper som täcker in olika delar av det svenska samhället. Det är nödvändigt att genomföra även detta arbete. Vi kan inte invänta ett slutligt svenskt ställningstagande om vi skall gå in i valutaunionen eller inte. De praktiska förberedelserna såväl för ett medlemskap som för ett utanförstående måste påbörjas redan nu. Även detta kommer att vara ett viktigt underlag i den kommande debatten. Vi har tillsatt en valutakompetensutredning som skall titta på de övergripande frågorna om var besluten om valutapolitiken skall fattas i framtiden. Det är en utredning som blir klar före jul och skall skickas ut på remiss därefter. Vi har det fortgående arbetet i Ekofinrådet där jag själv deltar. Där återstår det en hel del arbete innan vi vet hur valutaunionen kommer att se ut. Alldeles oavsett vad man har för uppfattning i sakfrågan, menar jag att det är viktigt att Sverige och jag aktivt deltar i det arbetet på ett konstruktivt sätt. Vi skall inte ställa oss utanför det arbetet. Vi skall medverka till att utformningen blir så bra som möjligt och så gott som möjligt överensstämmer med svenska intressen. Vidare har vi det just påbörjade arbetet att tillsammans med samtliga riksdagspartier gå igenom de olika frågor som kan föranleda grundlagsförändringar och andra lagändringar. Där kommer vi inom kort att kalla till ett första sammanträde med den arbetsgrupp som skall gå igenom dessa frågor. Jag vill be samtliga partier att nominera sina ledamöter i denna arbetsgrupp. Alla har inte gjort det ännu. Här kommer vi under de närmaste månaderna och en bit in på nästa år att få ett mycket fylligt underlag som tjänar som en bra bas för det slutliga svenska ställningstagandet. Sedan har vi frågan om konvergenskriterierna. Vilka möjligheter har Sverige att uppfylla konvergenskriterierna? Jag har en ganska optimistisk syn på detta. Sverige har goda utsikter att nästa år klara ett underskott i de offentliga finanserna som understiger Sverige har den lägsta inflationen i Europa i hela OECD-området. Vi kommer uppenbarligen att klara inflationskriteriet med god marginal. Sverige har en offentlig skuld som visserligen överstiger 60 %, men som började minska redan 1994. År 1997 kommer vi sannolikt att kunna uppvisa att vi haft en fallande skuldkvot tre år i rad. Vi har haft ett kraftigt räntefall i Sverige, särskilt nu under hösten. Allt talar för att vi också med god marginal klarar att uppfylla räntekriteriet. Slutligen har vi frågan om växelkurskriteriet, ERM-anknytningen. Det är min och regeringens uppfattning att det kriteriet till stor del har mist sin betydelse genom de förändringar som skedde 1992 och 1993 när en rad valutor lämnade ERM och när fluktuationsbanden ökade till ±15 %. Om vi jämför oss med andra länder är det i dagsläget bara ett av 15 EU-länder som fullt ut uppfyller samtliga kriterier, och det är Luxemburg. Alla andra länder har i varierande omfattning svårigheter med att uppfylla ett eller flera av de olika kriterierna. Men det pågår givetvis starka ansträngningar i många länder för att de skall kunna uppfylla dessa kriterier under 1997. Man kan ha olika uppfattningar om den exakta utformningen av dessa kriterier. Men i grunden är de mätare på ekonomin och statsfinanserna. En sund och stark ekonomi skall klara att ha statsfinanserna i balans, låg inflation och låga räntor. Det är viktigt att vi kan klara de kriterierna alldeles oavsett om vi slutligen avser att gå med i valutaunionen eller inte. Ingen skall tro att ett utanförstående innebär att vi kan ta lättare på dessa krav. Det kan t.o.m. vara så att vi måste skärpa kraven ytterligare om vi väljer att inte gå in i valutaunionen. Fru talman! Jag vill sluta med att än en gång slå fast att för regeringen och Socialdemokraterna är frågan om ett eventuellt svenskt deltagande i valutaunionen från första starten alltjämt öppen. Vi har inte tagit ställning. Men vi skall sträva efter att uppfylla konvergenskraven år 1997. Sverige skall ha en reell valfrihet när det gäller ett deltagande i valutaunionen. Sverige skall fatta beslut från en styrkeposition. Ingen skall kunna säga om oss att vi inte blev medlemmar därför att vi inte dög. Nästa höst skall Sveriges riksdag ta ställning till den viktiga frågan om Sverige skall gå med i valutaunionen starten eller ej. Vi har en spännande tid framför oss.

Fru talman! Låt mig redan från början slå fast att det enligt Moderata samlingspartiets mening är förknippat med stora ekonomiska och politiska risker för vårt land att inte fullt ut delta i det europeiska valutasamarbetet i EMU redan från starten. Det är risker som berör inte bara politiker och affärsmän utan i hög grad också vanliga människors vardag. Till skillnad från den socialdemokratiska regeringen har vi moderater en klar och bestämd ståndpunkt: Sverige bör bli med så snart det är möjligt. Låt mig också understryka att Sverige redan är med i EMU. När vårt land inträdde i EU 1995 befann sig den ekonomiska och monetära unionen redan i sin andra fas. Sverige hade inte i sitt anslutningsfördrag vare sig begärt eller erhållit något undantag från deltagande i den fullt utvecklade valutaunionen av det slag som Storbritannien och Danmark utverkat. Regeringen hade dock anmält att beslutet om övergång till den tredje fasen skulle bekräftas av Sveriges riksdag. Som inträdesvillkor gäller som bekant att ett medlemsland skall uppfylla vissa konvergenskriterier av ekonomisk natur. Även om vi moderater kritiserat regeringens metod för att nå dessa mål - skattehöjningar i stället för offentliga utgiftsbesparingar och avregleringar, vilket lett till svag tillväxt och rekordstor arbetslöshet - ligger de, åtminstone enligt regeringens egen bedömning - vi hörde nyss finansministern - inom räckhåll. Störst problem blir det sannolikt med de statsfinansiella kraven, särskilt att minska statsskuldskvoten tillräckligt snabbt. Till detta kommer vissa förpliktelser av mer formell art som att delta i den europeiska växelkursmekanismen, ERM, i minst två år och att säkerställa att den nationella centralbanken har en oberoende ställning. Detta skall göras under den andra fasen - före upprättandet av den gemensamma centralbanken - och det oavsett om landet i fråga kommer att delta i valutaunionen eller ej. I dessa avseenden har regeringen hittills knappast uträttat något alls. Den svenska debatten om Sveriges förhållande till den gemensamma valutan är egenartad och - för omvärlden - närmast obegriplig. Medan andra EU länder, som inte erhållit undantag, i dag gör stora ansträngningar för att kvalificera sig, finns det i Sverige de som säger att även om vi får komma med, skall vi ställa oss vid sidan av. Jag kan förstå den inställningen hos EU-motståndare - de vill ju helst att vi skall lämna samarbetet helt och hållet. Men jag kan inte förstå den hos ekonomer, som t.ex. SNS ekonomerna eller EMU-utredningen - om inte förklaringen är okunnighet om villkoren för politiskt beslutsfattande. Och följaktligen kan jag absolut inte förstå denna uppfattning hos politiker som i övrigt är positiva till det europeiska samarbetet. Det finns goda ekonomiska argument för EMU som att en i verklig mening gemensam marknad förutsätter en gemensam valuta. Transaktionskostnaderna minskar, prisjämförelser underlättas och utbytet över gränserna främjas rent allmänt. En vanlig invändning är att Europa inte är ett optimalt valutaområde, och man pekar då på stora språkliga och kulturella skillnader. Men geografisk tröghet kan naturligtvis uppvägas genom rörlighet i yrkes och lönemässigt avseende. Vi moderater har länge förordat strukturella reformer som befrämjar en utveckling i denna riktning. Nu är dock den gemensamma valutan lika mycket ett politiskt som ett ekonomiskt projekt. Och diskussionen om det är en bra idé eller inte är överspelad. Beslutet är fattat, och övertygelsen är stor att genomförandet sker på utsatt tid den 1 januari 1999. Därmed blir frågeställningen för Sveriges del densamma som gällde inför inträdet i EU: Vilket är bäst - att vara inne eller att vara ute? Skall vi välja medlemskap eller utanförskap? Ett motiv som brukar anges för att stanna utanför är valutapolitisk suveränitet. Såvitt jag förstår är det EMU-utredningens främsta motiv för att avråda från inträde redan 1999. Men vad är sådan självständighet värd, och vad syftar den till? I synnerhet om Sverige skulle uppfylla de ekonomiska konvergenskraven kan omvärldens slutsats bara bli att Sverige håller öppet för att återgå till inflations och devalveringspolitik. Följden blir högre räntor och valutaoro. Kravet på strukturella reformer och ekonomisk omställning blir därmed än större vid utanförskap än vid medlemskap. Finansministern antydde en insikt om detta förhållande i sitt anförande. Ett argument bland ekonomer, och så även i EMU-utredningen, är att just strukturfelen i ekonomin gör att Sverige inte är moget för en gemensam valuta. De pekar på bl.a. den stora offentliga sektorn, det hårda skattetrycket samt stelheter i arbetsrätt och lönebildning. Dessa problem måste först avhjälpas, innan inträde i EMU kan tillrådas, heter det. Men detta skulle ju medföra att vi medvetet tar på oss det extra handikapp som högre räntor och en mer svängig valuta måste utgöra under den tid det nödvändiga reformarbetet skall utföras. Utan den disciplinerande verkan som den gemensamma valutan ger blir frestelsen stor att skjuta strukturförändringarna på framtiden och därmed godta den fortsatta relativa försämring av levnadsstandarden i förhållande till Europa i övrigt som en sjunkande krona gentemot euron är uttryck för. Inom Moderata samlingspartiet har vi ända sedan före medlemsförhandlingarnas start diskuterat valutasamarbetet. Frågan har varit föremål för två samrådsförfaranden inom partiorganisationen, och den har behandlats vid två partistämmor. En stor majoritet har uttalat sig för att Sverige skall delta fullt ut i valutasamarbetet så snart vi kan och får. Det socialdemokratiska regeringspartiet uppträder på rakt motsatt sätt. Ställningstagandet skjuts på framtiden, och partiledningen - även de mest berörda statsråden - vägrar att bekänna färg. Vad vi hörde från finansministern här var en lång redogörelse för förutsättningarna för Sveriges beslut i EMU-frågan, inte vad detta beslut skall innebära. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag får nästan ett intryck av att man vill få debattiden att gå utan att behöva redogöra för vad man tycker och tänker i denna för vårt land så avgörande fråga. Med en papegojas envishet upprepas formeln att det är riksdagen som skall bestämma. Men för att riksdagen skall kunna besluta måste någon lägga fram förslag till beslut. Och denna någon är ingen annan än regeringen. Uppskovspolitiken på detta område, liksom på så många andra, är skadlig för landet. Bristen på ledarskap - det är vad det handlar om - spelar motståndarna till tillväxt och välfärdsutveckling i händerna. Visserligen har regeringen som mål att uppfylla de ekonomiska konvergenskraven i syfte att bevara handlingsfriheten. Men den uteblivna ERM anslutningen och dröjsmålet med att lagstifta om Riksbankens oberoende verkar i motsatt riktning. Det kan t.o.m. tolkas som medvetna försök att straffa ut sig. Även om de ekonomiska villkoren skulle uppfyllas, kan försummelser i dessa avseenden åberopas som skäl för att Sverige inte kan delta i valutaunionen från starten. Regeringens undanglidande hållning ger upphov till många frågor. Här följer ett axplock: Medger Erik Åsbrink att ett utanförskap medför högre räntor och mindre stabil valuta än vid medlemskap och att kraven på omställning och anpassning av den svenska ekonomin därmed blir större? Finansministern antydde ett ja på denna fråga, men jag vill gärna få det utvecklat och framför allt få veta varför vi skulle ta på oss dessa extra bördor. Varför dröjer Erik Åsbrink med åtgärder för att stärka Riksbankens oberoende, när redan förslag om sådana åtgärder skulle stärka tilltron till vår beslutsamhet i kampen mot inflationen med åtföljande positiva effekter för räntor och krona? Inser Erik Åsbrink att regeringens tvekan beträffande valutasamarbetet försvagar Sveriges möjligheter att påverka EU:s utveckling även utanför det ekonomiska området, t.ex. vid den pågående översynskonferensen IGC? Slutligen: Om nu inte Erik Åsbrink vill uttala sig som finansminister och binda regeringen, har han väl ändå som intresserad samhällsmedborgare en personlig uppfattning. Är det ja eller nej till den gemensamma valutan?

Fru talman! EMU är både en ekonomisk och en monetär union. Det handlar alltså inte bara om gemensam valuta och gemensam centralbank. Det är ett projekt med säkra nackdelar och osäkra fördelar. EMU är ett uppifrån-projekt, utformat av ledande politiker och byråkrater inom den europeiska unionen. Folken inom EU tillfrågas i efterhand, och därmed sviktar projektets demokratiska legitimitet. Den folkliga uppslutningen bakom EMU anses av dess anhängare som något oviktigt. Jag räknar dock inte Erik Åsbrink till den kategorin. En folkomröstning avvisas - tänk om folket skulle tycka fel! Hela EMU:s historia är erbarmlig från demokratisk synpunkt. Här i Sverige har EMU:s hejarklack påstått att beslutet om svenskt medlemskap redan är fattat, i och med EU-medlemskapet. Detta sades för säkerhets skull inte före folkomröstningen om EU, i vart fall inte i klartext. Därefter har man pekat finger åt vårt eget land genom att hävda att vi inte klarar inträdeskraven, de s.k. konvergenskriterierna. När nu saneringen av ekonomin gör att vi ser ut att klara inträdeskraven växlar man strategi och övergår till att skapa mesta möjliga låsningar inför ett beslut. Kraven på anslutning till den europeiska växelkursmekanismen, ERM, är bara ett exempel. Det heter att vi måste följa Finland i den frågan. Enligt den senaste vinklingen har vi ändå inte något alternativ om vi inte gör det. Tydligast i det fallet är ingen mindre än riksbanksfullmäktiges ordförande. Genom franka besked av högst densamme i fråga om ERM-inträde och EMU-medlemskap har vi fått reda på att Riksbanken tagit ställning för både det första och det andra i ett remisssvar. Man fann ingen anledning att invänta Calmforsutredningen, ej heller utredningen om ansvaret för valutapolitiken. En del sanningsägare konstaterar i dag att EMU projektet inte skulle kunna bli verklighet om initiativet togs nu. Men eftersom EMU-projektet finns, fullproppat av politisk och byråkratisk prestige, går det inte att backa. Nåväl, det återstår att se. Om inte rätt länder klarar inträdeskraven blir det slutligen en kamp mellan å ena sidan oföränderliga krav utan tolkningsutrymme, å andra sidan prestigen. EMU-projektets kärna är det demokratiska tomrummet, och det är inte mycket att hurra för. De som vill att Sverige skall bli EMU-medlem måste nu upp till bevis. Anser ni att Sverige skall bli medlem i EMU oavsett vad svenska folket tycker? På vilket sätt får vi ett mer demokratiskt Europa med en europeisk centralbanksstyrelse med exlusiva maktbefogenheter? Den andra huvudfrågan är vilket Europa vi vill ha i framtiden. Ska vi ha ett mellanstatligt, alleuropeiskt samarbete? Eller ska vi ha ett överstatligt, federalistiskt Europa, ett Europas förenta stater? Där blir EMU dörrvakt, dvs. den som avgör vem som håller tillräcklig kvalitet för att släppas in och vem som inte gör det. För Centerpartiet är EU ett embryo till ett alleuropeisk fredsprojekt. EU föddes som ett fredsprojekt efter andra världskriget, och EU skall utvecklas som fredsprojekt. Genom ekonomiskt samarbete skapas ekonomisk utveckling för allt fler europeiska folk. Framtidstro kan skapas hos allt fler människor, bl.a. i Central och Östeuropa, där ingen tro tidigare fanns. Därmed får demokratiutvecklingen positiva förutsättningar. Efterhand som demokratin mognar och utvecklas blir krig mellan europeiska grannar alltmer omöjligt. Demokrati är en förutsättning för en fredlig utveckling. Europa som fredsprojekt tar form. På vilket sätt medverkar då EMU till denna utveckling? Ja, i värsta fall blir EMU ett hinder. Dels kan inte vem som helst komma med - nationerna sorteras efter sin ekonomiska styrka och sin interna ekonomiska balans - dels kräver ett gemensamt valutaområde att de ekonomiska förutsättningarna förenhetligas. Hur sker detta i en världsdel med stora skillnader i utgångsläge och förutsättningar? Dessutom skall allt detta ske utan nya spänningar och utan bestående skadeverkningar. Hur kan den enorma arbetslösheten i Europa bekämpas inom EMU? Om den svenska arbetslösheten är ett allvarligt strukturellt problem, vilket den är, så är naturligtvis arbetslösheten i andra länder ett likartat problem. På vilket sätt blir det bättre om vi gemensamt slår ihop våra ofullkomligheter? Risken är uppebar att en allsmäktig centralbank i Europa genom en alltmer likformig ekonomisk politik begränsar möjligheterna att bekämpa arbetslösheten. Hittills har ju EU som organisation inte heller vunnit några lagrar på denna punkt. Skillnader och olika förutsättningar slår igenom med full kraft. Skulle vi t.ex. acceptera centrala löneförhandlingar på europeisk nivå, när det är så svårt i Sverige? Eller skulle vi i stället få ökande löneskillnader och stora regionala skillnader som dragspel på arbetsmarknaden och därmed ännu större regionala och nationella spänningar? Är det något som talar för större arbetskraftsrörlighet än vad vi har inom EU? Och framför allt - är detta önskvärt? Mycket talar för att det blir ännu större klyftor än i dag mellan de starka och de svaga på arbetsmarknaden. Vi i Centerpartiet avvisar projekt som i sig skapar motsättningar, inte minst klassmotsättningar. Vi förordar rättvisa och utjämning. Vi avvisar ett projekt som med sitt demokratiska underskott blir en koloss på lerfötter. Den aktuella debatten om andra nationer i vår värld kan möjligen ge en tankeställare även på denna punkt. Vi avvisar en centralistisk politik och förordar en ansvarsfull ekonomisk politik med låg inflation som mål och med rörlig marknadsberoende växelkurs. Därför förordar vi mellanstatlighet och decentralisering. Centerpartiet avvisar demokratiska ekonomiska arbetsmarknads och regionalpolitiska äventyrligheter och avvisar således ett svenskt EMU Vi i Centerpartiet förordar fortsatt penning och ekonomisk-politisk frihet under ansvar. Till skillnad från andra EMU-motståndare underskattar vi inte kraven som ställs på Sverige utanför EMU. Ordning och reda i statens finanser är grunden. Räntornas hastiga fall under en tid när Sveriges medverkan i EMU ännu inte har avgjorts, och när folkflertalet uppenbarligen motsätter sig ett EMU-medlemskap, har en avgörande betydelse för utvecklingen. Frihetsgrader har skapats. Sverige är helt enkelt på väg att återfå den trovärdighet som behövs för att vi i vårt land skall kunna fatta våra egna beslut i ekonomiskpolitiska frågor. Den positiva utvecklingen har möjliggjorts genom Centerpartiets och regeringens samarbete om den ekonomiska politiken. Det ger möjlighet både till inträde i EMU och till att stå utanför. För mig har saneringen av statens finanser och därmed öppnandet av denna handlingsfrihet hela tiden varit ett av motiven för samarbete med regeringen. Detta skapar mer demokrati i vårt eget land. Det särskiljer också delvis Vänsterpartiets. De har i skilda delar kritiserat den ekonomiska politik som lett fram till möjligheten att nu välja. Fru talman! Sverige har en viktig uppgift i Europasamarbetet. Viktigast av allt är fredsprojektet och utvidgningen österut. Den som förordar EMU medlemskap spelar med hela EU-samarbetet som insats. Utan folklig förankring riskerar Europatanken att förskingras. De som vill in i EMU har också att bevisa dess positiva egenskaper. Det handlar inte bara om växlingsvinster. EMU är ett politiskt och ekonomiskt projekt med vittgående konsekvenser. Det är dessutom oerhört kostsamt - för att inte säga oåterkalleligt - att dra sig ur projektet när man väl är där. Det gäller till sist Sveriges nationella självbestämmande i en allt mer internationaliserad värld.

Fru talman! Jag ber kammaren observera att jag avslutade mitt anförande med att ställa fyra konkreta frågor till Erik Åsbrink. Han svarar inte. Han vill inte ens tala om vad han själv anser. Jag riktar mig då i stället till Olof Johansson. Han uppträder nu som en övertygad motståndare till valutasamarbete. Jag vill påminna om att när den borgerliga regeringen - där Olof Johansson ingick - presenterade sin förhandlingsposition utsades det klart att Sverige ville delta i den framväxande ekonomiska och monetära unionen. När samma regering lade fram en proposition om medlemskap skrev man att Sverige bör delta i den framväxande ekonomiska och monetära unionen EMU. När riksdagen i december 1994 beslutade om inträde förelåg ingen reservation eller nejröst från Olof Johansson på denna punkt. Vad är det som han vet nu och inte visste då som gör EMU så förfärligt? Jag har haft ett långt liv som politiker, och kanske blivit litet avtrubbad. Men jag har sällan blivit så förvånad och så upprörd som när jag hörde Olof Johansson i TV kräva Kjell-Olof Feldts avgång från posten som ordförande i Riksbanksfullmäktige. Saken blev inte bättre av att Göran Persson halvt om halvt höll med. Oombedd ryckte jag ut till försvar för min gamle politiske meningsmotståndare Kjell-Olof Feldt - inte för honom som person utan för uppdraget att vara ledamot av Riksbanksfullmäktige. Detta handlar nämligen om Riksbankens oberoende. Det är avgörande för tilltron till vår vilja och förmåga att hålla inflationen nere att inte göra den typen av politiska inhopp som Olof Johansson gjorde. Ett partipolitiskt betingat avgångskrav är ett säkert sätt att höja räntan och försvaga kronan. Kjell-Olof Feldt förordade Sveriges anslutning till ERM. Det är han i sin fulla rätt att göra. Det är faktiskt riksbanksfullmäktige som beslutar om detta - visserligen efter samråd med regeringen, men i princip kan fullmäktige fatta vilka beslut man vill. Kjell-Olof Feldt var positiv till en EMU-anslutning. Det är väl förankrat i Riksbanksfullmäktiges eniga uttalande att det finns övervägande fördelar med en svensk anslutning till EMU. Som väl är, är Riksbanken redan så självständig att de sju av riksdagen valda ledamöterna inte kan avsättas annat än vid prövningen av ansvarsfrihet - och då inte för att de tycker fel utan för att de har begått kriminella handlingar. Men oberoendet behöver stärkas ytterligare, och det redan under andra fasen, som jag tidigare sade. Jag har själv varit ordförande i Riksbanksutredningen. Centern hade en representant där, Håkan Hansson. Han stod bakom utredningens slutsats att inte bara de sju av riksdagen valda ledamöterna utan även riksbankschefen skall vara oavsättlig annat än vid grov misskötsel som gränsar till det kriminella. Han instämde också i att det krävs ett instruktionsförbud som skall förhindra den typ av politisk inblandning som Olof Johansson gjort sig skyldig till. Nu frågar jag: Kommer Olof Johansson att motsätta sig att den typen av förstärkning av Riksbankens oberoende genomförs när regeringen lägger fram förslaget? Det är nämligen en fråga om när detta sker. Även om Erik Åsbrink inte vill svara på min fråga är det så att vi är förpliktade att göra detta även om denna kammare skulle komma fram till att Sverige inte skall gå med i EMU. Hur kommer Olof Johansson att ställa sig? Kommer han att rösta emot det som faktiskt är nödvändigt för att Sveriges ekonomi skall kunna utvecklas, inflationen hållas nere och konkurrenskraften gentemot omvärlden skall kunna bevaras?
Fru talman! I olika politiska sammanhang tvingas man att offra en del av sina egna uppfattningar, och ibland sina egna osäkerheter. Det är politikens innebörd att man måste samla majoriteter och samla sig i en regering för att kunna komma framåt. Jag erkänner att bakom de ställningstaganden som gjordes i den dåvarande regeringen fanns betydande spänningar och ingen djup övertygelse. Jag insåg redan då att loppet inte var kört. Denna fråga skulle komma tillbaka. Därför deklarerade Sverige ensidigt att beslutet skulle fattas i Sveriges riksdag. Inte då, utan här och nu. Därför kunde vi göra de temporära kompromisser som gjordes. Det var alltså de politiska förutsättningarna som skapade den situationen. När jag talar om Riksbanken talar jag självfallet inte om Kjell-Olof Feldt personligen, utan om rollen som Riksbankfullmäktiges ordförande. Det är väldigt viktigt att skilja på detta. För en stund sedan stod Lars Tobisson här och anklagade Erik Åsbrink för att ingenting har hänt i skapande av ett oberoende för Riksbanken under fas två. I repliken på mitt anförande säger han plötsligt att detta oberoende finns, och att allting är gjort. Dessa beslut är inte fattade, Lars Tobisson. Det finns en understanding om att Riksbanken skall bli mer oberoende, men besluten är inte fattade. Vi diskuterade det bl.a. i partiöverläggningar för ett tag sedan. Jag blir irriterad när man föregriper den politiska debatten. Det är inte bra för ett land att ståta med för många linjer samtidigt. En del säger ja, en del säger nej och en del säger att vi skall vänta och se. Riksbanken har ett ansvar för att skapa trovärdighet för Sverige. Den skall inte vara ett debattorgan. Det skall inte heller dess ordförande vara. Det är bakgrunden. Det trodde jag var fullt klart. Riksbanksutredningen har jag naturligtvis tagit del av sedan länge. Den kom ju 1993. Vår representant i den utredningen hade en fullständigt självständig roll. Han förankrade sig aldrig i vår riksdagsgrupp. Därför har det inte en bindande betydelse för vår position. Bindande för oss är vårt stämmobeslut från i somras, enligt vilket vi säger nej till ett EMU medlemskap. Det trodde jag var fullt klart i denna politiska församling.
Fru talman! Olof Johansson lyckades desavouera inte bara sin företrädare i Riksbanksutredningen utan också sig själv. Han har visserligen skrivit under på att han vill att Sverige skall delta och att Sverige bör delta i EMU. Men det var inte så noga menat, för det fanns ju alltid en chans att säga något annat sedan. Det vill jag kalla en rejäl brasklapp, och det i negativ bemärkelse. Olof Johansson säger att jag var inkonsekvent. Det hade ju redan vidtagits åtgärder för att stärka Riksbankens oberoende. Det hade gjorts till följd av en utredning i mitten på 1980-talet. Vad man då medvetet inte gjorde var att tilldela riksbankschefen den oavsättlighet som t.ex. ordförande i riksbanksfullmäktige sedan länge haft. Det har inte skett ett skvatt under den nuvarande regeringens tid. Socialdemokraterna var emot Riksbanskutredningens förslag. Man har legat lågt trots förpliktelsen att genomföra dessa förändringar. De har inte bara med grundlagsändringar att göra. Det är även andra förändringar som gäller sättet att välja Riksbanksfullmäktige, valbarhet och sådant. Det väntar vi fortfarande på. Hade socialdemokraterna gjort något åt detta hade vi legat mycket bättre till vad gäller räntedifferensen mot t.ex. Tyskland. Den är nu mycket större för Sverige än vad den är för Finland. Där finns det en regering som vågar visa ledarskap. Man säger att man skall ansluta sig till ERM. Det har man också gjort. Man markerar också klart att Finlands väg är att gå med i EMU. Men med den typ av politik som Olof Johansson företräder kommer vi inte att klara vår ekonomiska utveckling i fortsättningen. Olof Johansson svarade inte klart på min fråga hur han kommer att ställa sig när förslag läggs fram om stärkt oberoende för Riksbanken. Jag väntar fortfarande på det svaret. Medan Olof Johansson funderar på det, kan han också sätta sig in i det förhållandet att vi hade frågan om ERM uppe till behandling i finansutskottet i december 1994. Då var det fråga om Sveriges anslutning till EMS, det europeiska monetära systemet, där ERM ingår. Vänsterpartiet hade väckt en motion om att beslutet inte fick fattas av riksbanksfullmäktige ensamt. Det måste också tas upp i och bekräftas av riksdagen. Förslaget avvisades av övriga partier i utskottet, inklusive Olof Johanssons betrodde medarbetare, Per-Ola Eriksson. Var det också fel? Tänker Olof Johansson desavouera även Per-Ola Eriksson?

Fru talman! Lars Tobisson är en utomordentligt bra representant för uppifrån-perspektivet. Allting skall ske uppifrån, från regeringen och makthavare som inte kan nås, och helst på det europeiska planet. Då skall man lyssna och anpassa sig. Det är ju precis det jag sade i mitt huvudanförande - för mig är det tvärtom. För att du som politiker långsiktigt skall kunna stå för någonting gäller det att du kan övertyga de människor som du representerar, i första hand i ditt eget land. Det är först när den processen är klar - på den punkten respekterar jag helt som du som politiker har en fast grund att stå på. Det är ledarskap. Det är inte ledarskap att bestämma utan att fråga. Jag kommer fortfarande ihåg med vilken vämjelse jag tog emot oppositionen, med fotnotsparagrafen om EU-medlemskapet, hösten 1990. Det var helt fel väg att gå, utan föregående debatt i många partier. Den vägen skall vi inte gå igen. Nu skall vi förankra våra politiska beslut i Sverige. I annat fall kommer det demokratiska underskottet i vårt eget land att växa på ett sätt som späder på politikerföraktet ytterligare. Vi borde tänka en aning på detta först.

Fru talman! Jag hoppas att vi får en mycket intensiv debatt om valutaunionen under hösten och nästa år, så att många människor kan bilda sig en uppfattning. Jag tror att det är viktigt att valutaunionen inte bara diskuteras av experter på olika områden i mer eller mindre vetenskapliga former. Det är också viktigt att många människor deltar. Jag tror också att det är mycket viktigt att många politiker faktiskt talar om hur de väger fördelar mot nackdelar och vilken slutsats vi drar. Folkpartiet och jag har dragit slutsatsen att det är bra för Sverige att vara med i valutaunionen från dess start. Jag tänkte tala om varför - först utifrån ett individperspektiv, utifrån en vanlig medborgare i Sverige, sedan utifrån hela samhällsekonomin och slutligen utifrån den ganska viktiga frågan om det påverkar Sveriges möjlighet att driva sin politik i det europeiska samarbetsperspektivet totalt. Först till hushållsekonomin. På det området är arbetslösheten och bristen på jobb det allra viktigaste. Frågan infinner sig naturligtvis snabbt: Spelar vårt deltagande i EMU någon roll för möjligheten att få ett växande näringsliv, så att fler kan få ett reguljärt arbete att försörja sig på? Ja, jag tror att det blir litet lättare. Vi får nämligen bort en osäkerhet som begränsar företagens vilja att växa i dag - osäkerheten om värdet på svenska pengar. När allt räknas i euro blir det faktiskt litet lättare att kalkylera och att göra investeringsberäkningar. Då vågar företagen satsa framåt. Framtidstro ger faktiskt fler jobb. Räntorna påverkas också. De blir lägre om vi skulle gå med. Om räntorna skulle gå ned med låt oss säga en procentenhet skulle det göra nästan 10 miljarder kronor i lägre statliga utgifter för statsskuldsräntor. Det betyder att vi slipper besparingar av den storleksordningen, och vi slipper också tränga ut t.ex. viktiga vårdinsatser. För ett vanligt egnahemslån - som ju märks direkt i plånboken - på låt oss säga 1/2 miljon kronor, skulle en procentenhet lägre boräntor göra 3 500 kr mindre utgifter efter skatt. Det motsvarar ungefär 300 kr mindre i utgifter i månaden. Det är klart att det är bra. Dessutom medverkar ju lägre räntor till att det blir fler investeringar och därmed fler jobb. Arbetslösheten reduceras alltså även den vägen. En annan faktor är att vi slipper växla pengar. Det kan synas vara oviktigt. De flesta människor reser ju inte utomlands stup i ett. Men det är faktiskt viktigt just för mindre företag. De har ofta löner och andra kostnader i svenska pengar. Men de säljer kanske sina grejer till Tyskland eller Frankrike och får sina inkomster i dessa länders pengar. Företagen skulle slippa osäkerheten om vad utländska pengar är värda, och de skulle slippa en kostnad som de har i dag för att försäkra sig mot att det blir ändring i värdet på andra länders pengar. När företagens kostnader sjunker kan de faktiskt anställa fler. En annan faktor som jag tror att många människor skulle uppskatta är att vi skulle slippa valutakriser. Jag om någon minns det där med 500 % ränta hösten 1992. Man kan ju notera som en liten intressant passus att Soros, som har tjänat mycket pengar på att spekulera i valutor, är emot valutaunionen. Jag tror att det är klokt av honom. Valutaspekulanterna är de stora förlorarna när det gäller valutaunionen. En annan faktor som också påverkar hushållsekonomin är att det blir mycket lättare att jämföra priser. Det betyder att konkurrensen får större genomslag. Det blir också bättre för konsumenterna som köpare av olika varor och tjänster. Svenskarna får också mera inflytande. Det är viktigt på ett allmänt plan. Det är viktigt för alla oss som tycker att svenska värderingar och svenska intressen skall få en viktig roll inom det europeiska samarbetet. Det finns alltså många fördelar. Det finns alltså många fördelar, och det finns väl också nackdelar. Jag tror att alla måste hålla med om att det i början nog kommer att kännas litet konstigt att handla med euro i stället för med kronor. Man kommer att få prisuppgifter i butiker och på lönebesked och pensionsavier i euro. Men eftersom det är precis samma köpkraft i de nya pengarna som i de vanliga svenska i dag, tror jag faktiskt att man ganska snabbt kan vänja sig vid det. Jag har fått frågan om inte staten kommer att ta betalt för att växla när man skall gå över från svenska kronor till euro. Blir pengarna verkligen värda lika mycket när man har växlat till euro? Eller - frågar sig en del oroliga människor - tänker inte staten passa på att ta ut någon liten extra skatt vid det där tillfället? Jag kan garantera att staten inte kommer att göra det, om det är en borgerlig regering vid det tillfället. Jag utgår från att Erik Åsbrink kan ge samma besked för det fall att det då skulle vara en socialdemokratisk regering. En annan nackdel är att det faktiskt kostar en slant för företag och butiker att göra om all prismärkning, bokförings och redovisningssystem osv. till euro i stället för kronor. Men - och det är ganska viktigt - det kostar ännu mer om man skulle vänta med att gå med, eftersom väldigt många då skulle tvingas att arbeta med dubbla system, både i euro och i kronor, under en ganska lång tid. Den där kostnaden blir därför absolut minst om Sverige går med från början. Det är slutligen klart att man för en vanlig medborgare aldrig kan garantera någonting. Det finns alltid en risk för att utvecklingen blir sämre, och medlemskap i EMU är ingen garanti mot detta. I allt väsentligt måste vi lösa våra problem själva. Men jag tror att det blir litet lättare, om vi samarbetar med andra länder, om vi får ned räntorna ytterligare och om vi tar bort företagens osäkerhet vid utlandsaffärer. Det är väldigt bra för hushållsekonomin. Hela samhällsekonomin har nu utretts av den s.k. Calmforsutredningen, som har dragit slutsatsen att det är bra för Sverige att vara med i valutaunionen, men inte förrän om några år. Att vara med är bra därför att ekonomin växer bättre och Sverige får mera inflytande, och därför skall vi långsiktigt vara med, säger utredningen. Men när den säger att vi inte skall vara med från början tror jag faktiskt att den har gjort några ganska allvarliga tankefel. Utredningen förefaller bygga mycket av denna slutsats på oro för att det plötsligt kommer upp något nytt, stort problem som drabbar Sverige. För att möta det måste vi, säger man, kunna sänka värdet på vår svenska krona. Vi måste alltså stå utanför valutaunionen för att kunna devalvera. Men några sidor längre fram säger man att Riksbanken måste göras oberoende och få ett inflationsmål, dvs. hålla nere prisökningarna, så att alla verkligen förstår att vi inte kommer att devalvera. Det verkar ganska ologiskt. Ännu något senare kommer man på att även om vi till att börja med skulle vara utanför unionen, kommer det att vara ganska hårda begränsningar på hur man får använda valutapolitiken - så det kanske inte ens då går att devalvera. Det där är alltså litet grand som att sitta på tre stolar samtidigt. Då brukar man nästan alltid trilla ned. En annan argumentationslinje för hela ekonomin som utredningen har följt är att vi inte kan gå med förrän vi har fått ned arbetslösheten i Sverige. Man säger att vi behöver stabilare offentliga finanser och framför allt ordentliga strukturella reformer på arbetsmarknaden. Man talar om många saker: utbildningsinsatser, bantade och mera målinriktade arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en ny sorts arbetslöshetsförsäkring, högre avgifter till a-kassan, mera flexibel arbetsrätt och åtgärder som ger en rimlig styrkebalans mellan parterna på arbetsmarknaden för att få en bättre lönebildning. Men det intressanta är att utredningen på flera ställen väldigt tydligt också säger att dessa åtgärder behöver göras vare sig vi är med i valutaunionen eller inte, nämligen om vi menar allvar med kampen mot arbetslösheten. Det är intressant att notera att dessa krav på strukturreformer i allt väsentligt motsvarar förslag som Folkpartiet har lagt fram här i riksdagen. Det är också ganska uppenbart att utredningen - om man inte gör dessa strukturreformer - inte tror ett dugg på regeringens löfte att halvera arbetslösheten. Om man läser utredningen ordentligt finner man att över huvud taget kraven på förbättrad struktur - alltså större förmåga för svensk ekonomi att anpassa sig till skiftande förutsättningar i och utanför landet - och på större flexibilitet i den svenska ekonomin faktiskt är desamma vare sig vi är med eller inte. Utredningen påstår vidare att vi kortsiktigt skulle få litet större handlingsfrihet, om vi inte var med, bara vi först gör strukturförändringar på arbetsmarknaden, har en betydande löneflexibilitet osv. Annars blir det bara prisökningar av det som man gör. Det där är faktiskt bara ett påstående. Jag tycker inte att utredningen har lyckats visa varför det skulle vara lättare att genomföra sådana förändringar, om vi är utanför en valutaunion. Jag tror faktiskt tvärtom att det skulle vara väldigt mycket svårare att genomföra den här sortens strukturella förändringar på arbetsmarknaden, om vi skulle vara utanför valutaunionen. Då har vi ju inte bara att kämpa mot att lämna ifrån oss en mängd politiskt heliga kor utan har också ekonomiska trovärdighetsproblem och högre räntor, alltså sammanlagt en litet sämre ekonomisk utveckling. Det är alltid svårare att ändra saker om problemen är väldigt stora redan från början. Jag tycker alltså att min slutsats - att det är bra att gå med från start - styrks mycket väl av det som utredningen har sagt på det ekonomiska området, i synnerhet om man därtill lägger en tredje synpunkt, nämligen Sveriges inflytande inom det europeiska samarbetet. Vi får väldigt tydligt ett ökat inflytande för svenska värderingar och svenska intressen, om vi är med. Det gäller också för annat än ekonomiska frågor. Allt är ju inte ekonomi, kronor och ören. Väldigt mycket av det europeiska samarbetet handlar ju om östutvidgningen, om att stärka fredliga demokratiska krafter i vår del av världen, miljösamarbete och samarbetet kring Östersjön. Den politiska aspekten på detta handlar faktiskt ganska mycket om ifall Sverige skall driva på samarbetet och få gehör för våra intressen vid utvecklingen av det europeiska perspektivet eller om vi skall spela en mera undanskymd och passiv roll inom Europa. Folkpartiet anser att Sverige bör spela en pådrivande och konstruktiv roll i EU, och den möjligheten ökar väldigt tydligt, om vi är med också i det ekonomiska samarbetet. Om vi verkligen menar allvar med att vi vill vara med om att forma det framtida Europa, bör vi alltså inte ställa oss utanför det ekonomiska och monetära samarbetet. Fru talman! För att få en debatt om för och nackdelar måste faktiskt många säga sin mening. Regeringen har ännu inte skaffat sig någon åsikt - och det får den stå för - men det borde inte hindra enskilda socialdemokrater, kanske t.o.m. statsråd, från att uttrycka en åsikt. Annars blir debatten väldigt mycket av ett jaså. Jag skulle vilja höra Erik Åsbrink uppmana många socialdemokrater att säga vad de tycker, även sådana som är för valutaunionen. De andra hörs ändå. För att vi skall få en allsidig debatt bör även förespråkare säga vad de tycker. Jag har i en tidning sett att enligt en undersökning nästan 30 % av de socialdemokratiska väljarna är för det monetära samarbetet, men de hörs inte. Jag utgår från att Erik Åsbrink i motsats till Olof Johansson uttalar aktivt stöd för t.ex. riksbanksfullmäktiges ordförande att säga sin mening. Beslutsprocessen är nu den att riksdagen skall besluta nästa höst. För att det skall vara möjligt att medverka i valutaunionen krävs sannolikt en grundlagsändring. Som Lars Tobisson påpekade gäller Riksbankens oberoende vare sig vi är med eller utanför, men jag tror också att det om vi skall ha möjlighet att gå med krävs en ändring av sedelutgivningsmonopolet. Jag menar att regeringen nu måste börja fundera allvarligt på att faktiskt någon gång kunna ta ställning och på att lägga fram sådana förslag hösten 1997. Då får väljarna ta ställning i valet 1998, och det slutliga beslutet kan fattas i riksdagen 1998. Om man inte förbereder detta kommer vi att ha spelat bort alla chanser att kunna gå med, om vi nu skulle få en majoritet i Sveriges riksdag som vill det. Jag utgår från att regeringen i sitt handlande inte medvetet spelar bort våra chanser att gå med.

Fru talman! Mer än 1 000 kr och världsmedborgare flyttas över nationsgränserna per dag. Det har lett till oerhörda omfördelningar av förmögenheter och makt till fördel för den internationella storfinansen. Den här maktförskjutningen har i sin tur lett till att högern har fått vind i seglen och kunnat genomdriva sina ekonomiska idéer i land efter land. Den här ekonomiska politiken har bidragit till den massarbetslöshet som vi ser i Europa och också här i Sverige. Den politiken har urholkat demokratin. Massarbetslösheten är en fara för demokratin. Ekonomisk makt och politisk makt hänger samman; man kan inte skilja på dem. Arbetarrörelsens och vänsterns uppgift måste vara att bygga demokratiska motmakter lokalt, nationellt och internationellt till den här förödande stora odemokratiska ekonomiska makten. Arbetarrörelsens och vänsterns uppgift måste också vara att få till stånd en ekonomisk politik som leder oss in på vägen tillbaka till den fulla sysselsättningen. Det är nödvändigt för att rädda den politiska och ekonomiska demokratin. Är då inte EMU, som några tror, en av motkrafterna? Nej, det är det inte, det kan det inte vara därför att EMU konstruerades i början av 1990-talet. Det var en kulmen på den nya högerns ekonomiska idéer som skrevs in i Maastrichtavtalet i slutet av 1991. Det fanns tidigare inom socialdemokratin en mycket stor förståelse för det här. Ingvar Carlsson brukade tala om behovet av en ny ekonomisk teori. Han talade på en kongress i början på 1990-talet om att det var nödvändigt att återupprätta Keynes politik på Europanivå. 1994 hade man en mycket stark kritik av den nya högerns idéer, de idéer som finns inskrivna i Maastrichtavtalet. Man gav intrycket att man ville forma en helt annan sorts samarbete mot massarbetslösheten för att bygga en demokratisk motkraft till de internationella storfinanserna. Nu är det, Erik Åsbrink, bedövande tyst inom socialdemokratin kring de alternativa idéerna. Ni talar om den s.k. sysselsättningsunionen. Jag vill hävda att det är ännu så länge enbart en papperstiger. Orsaken till att också högerpolitiker kan ställa sig bakom de allmänna välvilliga fraserna om att bekämpa arbetslösheten är naturligtvis att de kan tolka in sina egna recept mot arbetslösheten - sänkta skatter, ökade löneskillnader osv. Jag har, Erik Åsbrink, i likhet med Olof Johansson stor respekt för er interna demokrati inom socialdemokratin och ert behov av att diskutera igenom denna fråga. Men problemet är att det krävs ett samarbete internationellt mot arbetslösheten nu, och det samarbetet bryter mot EMU-processens logik. Göran Persson sade i sitt linjetal i början på oktober att om vi kan strama åt ihop så kan vi också expandera ihop i Europa. Men är då tanken att först skall vi öka massarbetslösheten genom EMU och sedan, när den är uppe i ännu mera förfärande nivåer, skall vi genom sysselsättningsunionen börja ta ned den igen? Det påminner mig litet grand om linje 2 i kärnkraftsomröstningen. Många borgerliga ekonomer vill vänta och se - Anne Wibble har nyss redogjort för hur de tänker - tills Sverige anses vara moget för EMU, tills vi har genomdrivit ännu mera av den nya högerns idéer. Då vill jag göra klart att Vänsterpartiets argument för att säga nej till svenskt EMU-medlemskap är radikalt annorlunda. Vi säger nej därför att vi anser att EMU inte är bra för Sverige, inte moget för Sverige. Det är något helt annat än att säga att Sverige ännu inte är moget för EMU, som de borgerliga ekonomerna i grund och botten vill ha. Det är möjligt och realistiskt att föra en ekonomisk politik med Sverige utanför EMU. Det ger större handlingsutrymme att få ned arbetslösheten och därmed också större möjligheter att få en sund offentlig ekonomi. På EU:s finansministermöte den 8 juli rekommenderade man Sverige att begränsa skattetrycket så mycket som möjligt. Erik Åsbrinks departement var representerat på det mötet och ställde då upp, såvitt jag förstår, på den här formuleringen. I budgetpropositionen skriver Erik Åsbrink att det inte är möjligt att ändra skattetrycket annat än marginellt. Jag skulle vilja fråga Erik Åsbrink om han är personlighetskluven. Finns det en Erik Åsbrink här i riksdagen och en annan Erik Åsbrink i Bryssel eller Frankfurt? Vi skall ha handlingsfrihet att säga nej till EMU i strid med Maastrichtavtalets bokstav. Det är bra att vi skall ha den handlingsfriheten. Men då måste vi också rimligtvis ha rätt att säga nej till de ändringar av Riksbankens ställning och andra förändringar i Maastrichtavtalet som enbart har till syfte att förbereda EMU-inträdet. Det är en självklar logik, Erik Åsbrink, att vi då också måste ha rätt att här i riksdagen säga nej till ändrad ställning för Riksbanken.

Jag och Vänsterpartiet anser att det är Erik Åsbrinks och Göran Perssons skyldighet att i det samråd som ni skall ha i sådana här frågor med Riksbanken tala om för Kjell-Olof Feldt och Urban Bäckström att vi faktiskt inte är medlemmar i EMU. På den punkten är jag helt överens med Olof Johansson. Är det så att de inte är villiga att rätta sig efter detta, då skall de avsättas. Det är vi här i riksdagen som fortfarande är överordnade Riksbanken. Wibble hur det känns. Ni har mycket länge i riksdagen, i Sverige och i era partier krävt de här ändringarna av Riksbankens ställning och att inflationsbekämpningen skall ha överhöghet över arbetslöshetsbekämpningen. Alla de ekonomiska doktriner som finns i inskrivna i Maastrichtavtalet är era gamla käpphästar. Ni har inte klarat av att genomföra detta i Sverige. Ni har inte kunnat få någon förankring hos det svenska folket. Hur känns det då att behöva ta till storebröderna i Bryssel, Frankfurt och EU för att få er ekonomiska politik genomförd? Hur känns det från ren demokratisk synpunkt? Känns det inte på något sätt frustrerande att ni inte klarar att förankra detta hos den svenska folkopinionen? Det är därför som ni måste ta till storebror där uppe för att genomföra er egen ekonomiska politik. Om Sverige går med i EMU är det fråga om ett historiskt beslut, vilket också statsministern har konstaterat. Det är ett beslut av en omfattning som vida överträffar beslutet om EU-medlemskap. Mot den bakgrunden borde det vara ganska självklart att vi i alla partier vågar oss på att ta den grundliga debatt med hela det svenska folket som föregår en folkomröstning. Det borde vara självklart att vi alla vågade ta ställning för detta. Jag har en fråga som jag vill ställa till alla representanter för de partier som hittills inte har vågat att ställa upp: Varför är ni så förtvivlat rädda för att höra svenska folkets röst i denna fråga?
Fru talman! Jag vill först korrigera Johan Lönnroth på en punkt. Han sade att många ekonomer instämmer i det som den utredning som presenterades häromdagen kom fram till, att vi skall vänta och se. Utredarna har speciellt förnekat att de förespråkar detta. De säger i stället att vi skall vänta och gå med. Det är en väldigt stor skillnad. Johan Lönnroth säger att EMU inte är moget för Sverige. Det är klart att det går att föra en politik om Sverige står utanför, men det blir svårare. Jag tycker att vi har nog med problem i dag med massarbetslöshet och stora brister i vård och äldreomsorg samt när det gäller miljöpolitik. Jag skulle gärna vilja höra Johan Lönnroth förklara varför det skulle bli lättare att få fram nya arbeten och få en bra vård om man har större prisökningar och större underskott i statens budget. Hur i all sin dar vill Johan Lönnroth skapa någon sorts trovärdighet för att inte Sverige skall smita undan den enkla vägen med sjunkande värde på svenska pengar, om vi gör som Johan Lönnroth föreslår i olika ekonomisk-politiska sammanhang? Sedan har Johan Lönnroth mage att påstå att vi i Folkpartiet skulle smita undan genom att skylla på Bryssel. Jag har just hållit ett långt anförande om vikten av en bred och allsidig debatt. Inom Folkpartiet har frågan varit uppe på två samråd och på landsmötet. Vi har hållit oräkneliga anföranden, skrivit debattartiklar och deltagit i diskussioner. Och jag vet inte hur många diskussioner Johan Lönnroth och jag har deltagit i - allt detta just för att få en allsidig debatt. Jag kräver faktiskt att Johan Lönnroth skall ta sitt uttalande under omprövning. Jag tycker att han gjorde en grov överlöpning.
Fru talman! Jag är medveten om att man bör tolka den calmforska utredningen så som Anne Wibble säger. Man är i princip positiv till EMU, och det sade jag också i mitt anförande. Det går också att tolka det så att man vill att vi skall gå med senare. Varför är det då lättare att få en bra vård, en stark offentlig ekonomi och lägre arbetslöshet om vi står utanför EMU? Anne Wibble anspelade på det som hände 1992 i sitt anförande. Det är ett mycket tydligt och bra exempel på varför det är bättre att stå utanför. Det som då hände visade de förödande konsekvenserna av att dogmatiskt fixera den svenska kronan vid EU-valutan på det sätt som ni nu vill permanenta i och med ett EMU-inträde. Denna fixering ledde inte bara till enorma statliga utgifter via Riksbanken som skattebetalarna fick stå för. Det ledde också till en dramatisk ökning av massarbetslösheten. Detta var en försmak av vad som kan hända om Sverige beslutar sig för att gå med i EMU. Jag vill också passa på att säga någonting om detta med räntan. Anne Wibble använder sig av ungefär samma argument som man gjorde inför EU-inträdet, att räntan skulle gå ned. I utredningen går man igenom detta ganska grundligt. Visserligen sägs det att ett EMU-inträde kan få en positiv effekt kortsiktigt. Men långsiktigt kan man absolut inte dra sådana slutsatser. Det kan mycket väl vara så att det kan vara en mycket större fara för högre räntenivåer i och med ett Till sist: När det gäller den allsidiga debatten har jag tillsammans med Anne Wibble deltagit i ett antal radiodebatter och i andra sammanhang. Jag hoppas nu att Anne Wibble ställer upp också i fortsättningen i offentliga debatter. Men det är inte tillräckligt. Det krävs också att hela svenska folket engageras i denna debatt. Alla undersökningar visar att det är svårt att få ett engagemang hos alla i denna historiskt sett stora fråga, om vi inte låter folket som helhet i grunden avgöra den vid en folkomröstning.
Fru talman! Vi kan nog vara överens om att det som hände hösten 1992 var en effekt av halvfasta arrangemang och en ekonomi som hade varit i obalans under en mycket lång tid. Erik Åsbrink nämnde faktiskt alla de krispaket som han hade varit med om att packa och slå in under 80-talet. Det är klart att dessa obalanser inte var korrigerade 1992. Jag tror att det absolut viktigaste med denna debatt och många andra debatter är dels att diskussionen förs i ett någorlunda sansat tonfall, dels att man ger många medborgare en möjlighet att väga argumentationen fram och tillbaka. I de politiska besluten måste vi också bemöda oss om att skapa handlingsfrihet, inte bara handlingsfrihet för att kunna stå utanför utan också handlingsfrihet för att kunna gå med. Annars är det ju inte fråga om någon verklig handlingsfrihet. Frågan handlar om vilken sorts ekonomisk politik som Sverige skall föra framöver. Det är en fråga som alltid kommer att diskuteras i varje valrörelse. Med de beslutsmekanismer som ligger framför oss för att kunna ha en handlingsfrihet att gå med i valutaunionen får frågan ett stort inflytande i valrörelsen 1998. Det är ett oerhört bra och för svenska förhållanden vanligt sätt att få en folklig förankring av politiska beslut. Det handlar inte bara om ett ja eller ett nej till en valutaunion, utan det handlar om vilken sorts ekonomisk politik som skall föras och huruvida Sverige skall spela en aktiv och pådrivande roll i det europeiska samarbetet. Den frågan bör med fördel avgöras av väljarna i valet 1998.
Fru talman! Jag tycker inte att det var riktigt att kalla det som hände 1992 för ett halvfast arrangemang. Man hade ju en förhoppning om att det skulle gå att ha en fast valutakurs i Sverige som var ansluten till EU-valutan. Men detta misslyckades. Anledningen till att man möjligen kunde kalla det för skakigt och inte halvfast var ju helt enkelt att ni inte klarade av det. Det var ett sådant orimligt projekt att det hela havererade. Så var det. LO-ekonomerna diskuterade i sin rapport i våras ett alternativ som jag tyckte var intressant, nämligen att man under en period skulle kunna ha ett lätt apprecieringstryck mot kronan. Det skulle kunna finnas det handlingsutrymmet att man ett år i taget beslutar sig för vilken valutapolitik som skall föras. Det är detta som ger handlingsfrihet, inte en definitiv fastlåsning och därmed och ett underordnande till centralbanken i Frankfurt. Det skulle innebära att varken Anne Wibble eller jag skulle ha så mycket att säga till om när det gäller den ekonomiska politiken. Det blir bankdirektörerna i Frankfurt som i grunden kommer att avgöra detta. Sedan är det självfallet så att vi i valet 1998 skall välja mellan de olika politiska alternativen. Men i likhet med EU-medlemskapet och ännu mer än så är detta en historisk fråga som också spänner över partigränserna. Anne Wibble och jag representerar kanske de två partier som på motsatta sidor är allra mest homogena i frågan. För oss är det kanske inte ett riktigt lika stort problem som för de andra partierna.

Detta är det som är det demokratiskt rimliga och det som kommer att kunna ge legitimitet åt det beslut som fattas, oavsett om det blir ja eller nej till EMU-medlemskapet.